Fru talman! Genomsnittstiden säger inte så mycket — en hel del omhändertaganden är mycket kortvariga. Men man kan räkna med en viss förlängning av genomsnittstiden därför att det kommer till ett nytt moment: om det behövs en social utredning skall socialmyndigheterna göra den medan omhändertagandet består. Ett omhändertagande motiverat av att socialmyndigheterna skall undersöka eventuellt behov av stöd och hjälp till den omhändertagne tycker jag att även herr Takman skulle kunna godta.
Fru talman! Jag tror inte, herr Ernulf, att det har varit några större svårigheter med detta hittills. Jag vet inte om vederbörande polismyndigheter skulle ha fått någon prickning om de hållit kvar en person ett par timmar extra för en utredning. Jag har i varje fall gjort mängder av utredningar i polishuset under mina 20 år i Stockholms stads barnavårdsnämnd. Av sådana skäl har såvitt jag vet en person kunnat hållas kvar ett par timmar extra utan att vara anhållen och utan att några anmärkningar gjorts. När genomsnittstiden är 1 timme 50 minuter betyder det att rätt många omhändertaganden säkerligen har varat några timmar medan andra har varat några minuter. Vad som är otäckt med den nya lagen är att själva omhändertagandet blir ett misskötsamhetskriterium. Det registreras, det kommer att användas mot personen i fortsättningen. Vi har där ett klientel som har det svårt nog utan att dessutom bli belastat med sådana här utredningar och prickningar.

Fru talman! Efter de utförliga anföranden som har hållits här och de kommentarer som har gjorts till propositionen, utskottsbetänkandet och reservationerna kan jag fatta mig kort. Jag instämmer för övrigt i det anförande som herr Ernulf har hållit. Först några kommentarer till reservationen 9. I propositionen framläggs för riksdagens yttrande förslag till kungörelse om ändring i den allmänna ordningsstadgan samt förslag till kungörelse om ändring i förordningen med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m. Förslaget innebär att offentlig pornografisk föreställning kommer att jämställas med sådana offentliga tillställningar för vilkas anordnande krävs tillstånd av polismyndighet. Man utfärdar vissa föreskrifter för vad en sådan föreställning får innehålla. Vid en dylik föreställning får inte förekomma förråande sexuella eller sadistiska beteenden. Det sägs också ifrån att person under 18 år inte får medverka i pornografisk föreställning. Genom förslaget — om det antas av riksdagen, vilket jag förutsätter — sätter man en yttersta gräns för vad som får förekomma vid föreställningar av detta slag. Enligt min mening är det värdefullt att så sker. Visserligen kan en inskränkning av det här slaget sägas stå i strid med grundtanken bakom 1970 års lagstiftning, nämligen att den enskilde i vidaste möjliga utsträckning själv bör få bestämma vilka föreställningar man vill ta del av och vilka aktiviteter man vill ägna sig åt. Men den inställningen kan inte tillämpas hur långt som helst. Ansvaret för medmänniskan, även för den svage, tvingar oss till vissa förbehåll och inskränkningar. Det kan eljest gå så som Svante Nycander uttryckte det i en uppmärksammad tidningsartikel för en tid sedan: Den anpassade njuter sin frihet och de utstötta får betala den. Utan att gå djupare in i denna problematik, som vi enligt min mening har all anledning att fästa stor vikt vid, vill jag än en gång konstatera att det är av värde att vi nu får en yttersta gräns. När vi fattade beslutet 1970 förutsattes också att om det visade sig av behovet påkallat skulle man ta upp denna fråga på nytt och då är det fel att fastställa en sådan här yttersta gräns. Det är det som nu sker. För egen del har jag, vilket bl.a. framgår av reservationen, velat gå ett steg längre än propositionen och utskottsmajoriteten och i enlighet med förslaget i motionen 1975 utvidga förbudet till att gälla även samlag vid för allmänheten öppna föreställningar. Ett sådant förbud skulle innebär ett skydd för utsatta människor. Det är vad det enligt min mening främst är frågan om. Jag vill således yrka bifall till reservationen 9. En annan fråga som jag vill helt kort beröra är den som tas upp i utskottsbetänkandet under rubriken Kvarterspolisverksamhet m.m. Brottskommissionen uttalade rörande den polisiära övervakningstjänstens utformning att den preventiva uppgiften bäst fullgörs genom fotpatrullering och rekommenderar att sådan patrullering används i betydligt större utsträckning än för närvarande. Det är självklart en personell fråga, och hela den problematiken kommer in i detta sammanhang. Utskottet instämmer i de synpunkterna och vill därjämte framhålla att en ökad användning av fotpatrullering ger, förutom en starkt brottsförebyggande effekt, stora möjligheter till förbättringar i förhållandet mellan polisen och allmänheten. Det ger utrymme för värdefulla personliga kontakter mellan allmänhet och polis och möjlighet för polisen att få ökad kännedom om förhållandena i den del av ett distrikt där vederbörande tjänstgör. Det finns ett behov för polisen att bli bekant med människorna och förhållandena inom ett visst område. Det är av avgörande betydelse och utomordentligt värdefullt med tanke på det arbetsresultat man vill utvinna. Vi vet att förutsättningarna är väldigt olika t.ex. i storstad och på landsbygd. Därför är det omöjligt att utfärda generella föreskrifter om hur arbetet skall läggas upp, men det hindrar inte att man bör sträva efter — det vill jag starkt understryka — att finna former för polisens arbete som möjliggör en ökad kännedom om det område som vederbörande har att svara för. Inom vissa polisdistrikt pågår försök med skall vi kalla dem ”ansvarsområden”, dvs. en polisman får särskilt ansvar för ett visst område. Dessa försök bör enligt min mening uppmuntras och byggas ut, och i den mån personaltillgången ger möjlighet därtill är det givetvis värdefullt om man kan lösa problemet med kvarterspolis. Fru talman! Det förslag som här framläggs är enligt min mening — även om någon talare hävdat andra synpunkter — ett värdefullt komplement till den reform på kriminalvårdens område som vi beslöt för en tid sedan. Det är min bestämda förhoppning att den förstärkning av polisen och den förstärkning som kommer att ske inom socialvården, om vi nu följer utskottets förslag, skall verka brottsförebyggande och att det skall öka tryggheten i vårt samhälle. Nr 106 Men självklart löser vi inte den stora problematik det här är fråga om Fredagen den enbart genom de åtgärder vi tidigare beslutat om och dem vi står i 1 juni 1973 begrepp att besluta nu. Vi är alla medvetna om att orsakerna till brottsligheten är komplicerade och att arbetet med brottsförebyggandet och brottsbekämpandet måste föras på många fronter. Särskilt viktigt är givetvis det brottsförebyggande arbetet, och i det sammanhanget vill jag säga att vi hoppas mycket på det råd, som snart skall inleda sitt arbete — kanske har så redan skett. Vi kommer att följa detta råds arbete med utomordentligt stort intresse, och givetvis vill vi därvid medverka till ökade brottsförebyggande insatser. Sedan kan vi tillägga att vi vet alldeles för litet om brottslighetens orsaker och möjligheterna att förebygga den. Som jag gjort så många gånger förr vill jag understryka, att här behövs ytterligare forskning. Men det är också utomordentligt angeläget att, såsom sägs i det särskilda yttrande som är fogat till justitieutskottets betänkande, uppmärksamma hemmens och skolans betydelse för att grundlägga värderingar och samlevnadsregler som positivt kan medverka till förebyggande av brott. Jag vill också framhålla, som sker i yttrandet, att den självklara utgångspunkten då måste vara den uppfattning om människovärdet och individernas ansvar för varandra som kristen livsåskådning och humanism representerar. Fru talman! Jag instämde inledningsvis i herr Ernulfs anförande. Jag slutar med att instämma i hans yrkanden.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal är väl hitintills den ende talare som lyckats hålla sig inom ramen för den tid han hade utmätt åt sig. Jag är rädd, fru talman, att jag inte kommer att kunna följa detta goda exempel. Det förefaller mig som om snabbutredningar av den typ som brottskommissionen utgör är av stort värde. Under hela den tid som utredningen pågår och fram till den dag då resultatet ligger på riksdagens bord i form av en proposition hålles frågan så aktuell, att de flesta människor vet vad saken gäller. Det gör att jag kan bespara mig besväret att utöver vad redan föregående talare har sagt redogöra för vad propositionen innehåller. Rent allmänt kan man säga — därvidlag instämmer jag med herr Ernulf, och det är roligt att någon gång kunna göra det — att på det hela taget råder inte så stora meningsskiljaktigheter i det här ärendet, bortsett från att vänsterpartiet kommunisterna i reservationen 1 yrkar avslag på hela propositionen. I övrigt tycks vi alla vara ense om att det finns ett behov av en förstärkning av insatserna på det polisiära området för att effektivare sörja för ordning och säkerhet, för att förebygga brott och för att fullgöra de erforderliga spaningsoch utredningsåtgärder som behövs i brottsbekämpande syfte.

Men han, liksom vpk-motionen och herr Måbrinks reservation, går litet vid sidan om vad det är fråga om. Jag kan förvisso hålla med om att det i stor utsträckning är på ett annat fält som vi måste tillgripa de stora åtgärderna om vi skall kunna komma till rätta med de djupare liggande orsakerna till kriminalitet och asocialitet. Men när herr Takman och reservanten anklagar brottskommissionen för att ensidigt prioritera den polisiära verksamheten på de sociala åtgärder nas bekostnad så skjuter han över målet. Han inser inte att det inte var: brottskommissionens uppgift att lösa hela den vidsträckta problematik som kriminaliteten utgör, utan det var att söka finna snabba lösningar på ett akut problem som krävde snabba åtgärder. Nu finns det också andra meningsskiljaktigheter när det gäller de mera allmänna resonemangen. Dessa avspeglas i två reservationer, bl.a. reservationen 2 i vilken man av för mig ganska obegripliga skäl inte kan gå med på utskottets skrivning på s. 14. Herr Ernulf påstod att det från vår sida var en skönmålning av den socialdemokratiska politiken. Jag skall med några siffror belysa vad som har skett sedan polisväsendet förstatligades år 1965. Under den tiden har sammanlagt 3 105 nya tjänster tillkommit inom polisväsendet, och av dessa utgör inte mindre än 2893 tjänster inom den lokala polisorganisationen. Av dessa i sin tur är 2 238 polismannatjänster. Även om man tar i betraktande att alla dessa tjänster inte innebär ett nettoöverskott, eftersom arbetstidsförkortningen också medför ett bortfall av tjänster, så blir det i alla fall ett nettotillskott på ca 2 000 nya tjänster. Det är alltså en ganska kraftig förstärkning av vårt polisväsende sedan år 1965. Därför tycker jag att vi med all rätt säger att det som nu skall ske inte är så förfärligt uppseendeväckande utan att det är en uppföljning av den systematiska politik som regeringspartiet har drivit men att den aktuella situationen med en oroväckande brottsutveckling, speciellt när det gäller våldsbrotten och annan grövre brottslighet, motiverar att man nu tar ett kraftigare tag. Dessutom föreligger kanske i år de litet gynnsammare ekonomiska betingelserna för att genomföra den här reformen. Jag kan alltså inte finna någonting att anmärka på i denna utskottets skrivning och vill därför yrka avslag på reservationen 2 som är en borgerlig samlingsreservation. I reservationen 3, som de moderata står bakom, tar man upp litet andra tankegångar. Där kommer ju de gamla moderata synpunkterna om det bristande normsystemet i samhället fram.

Men vi nöjer oss inte med denna allmänna förklaring, som ju också finns i reservationen, utan vi exemplifierar med att räkna upp en rad områden där man måste sätta in åtgärder om man verkligen skall nå effekt. Jag vet inte om det är medvetet som man i reservationen avstår från att ta upp de här mera konkreta problemen därför att man vet att skall man ta itu med dem så betyder det ganska avsevärda satsningar från samhällets sida. Sedan skulle jag vilja säga att den här frånvaron av normer är väl ändå ganska överdriven. Vi vet ju att de människor som företer ett avvikande beteende i samhället, de som gör sig skyldiga till brott, i alla fall är en minoritet. De har kanske inte riktigt samma självklara motivering att solidarisera sig med samhällets normsystem därför att de alltid har levat på livets skuggsida och alltså inte har samma anledning att känna sig solidariska med oss andra. Men den övervägande delen av vårt folk accepterar ju utan vidare det rättssystem som vi har. Man accepterar tanken på att man skall leva ett rättskaffens liv, och man accepterar också tanken på att vi skall offra en god slant över skattsedlarna för att bekosta den omfattande verksamhet som krävs för att upprätthålla lag och ordning. Jag tycker alltså att man här oerhört mycket skjuter över målet, och jag yrkar bifall till utskottets skrivning på denna punkt. Sedan kommer vi till de mera konkreta yrkandena. Bl. a. behandlas av brottskommissionen frågorna om hur man genom en förenklad handläggning inom rättsväsendet skall kunna åstadkomma en förkortning av tiden mellan brottets. begående fram till det att vederbörande ställs inför domstol. Detta har lett till att man i brottskommissionen har uttalat sympatier för en utredning rörande inrättande av jourdomstolar eller något liknande. Vi har i utskottsmajoriteten ställt oss avvisande till den tanken av följande skäl. Det har ju under årens lopp gjorts en hel del för att förenkla det utredningsförfarande som äger rum när det gäller att lagföra brott. Man har också genomfört en rad reformer för att undvika att brott av mera bagatellartad karaktär förs fram till domstolsbehandling. Genom möjligheter till åtalseftergifter har en hel del sådant kunnat undvikas. Dessutom skall man ju försöka i möjligaste mån ge ungdomsmål förtur när det gäller domstolsförhandlingar. Men det förefaller mig som om reservanterna här mera syftade till att åstadkomma någon ny form av en mera skall vi säga lättvindig justis, där man alltså inte skall behöva gå lika grundligt och samvetsgrant till väga som när det gäller vanliga brottmål. Det är med hänsyn härtill jag är betydligt oroad av just den här benämningen. Vad vi alla syftar till är ju att försöka nå fram till ett förenklat och ett snabbare utredningsförfarande, och då förefaller det mig som om flaskhalsarna skulle sitta just i de instanser där utredningsarbetet skall göras. Det behövs alltså förstärkning av låt oss a barnavårdsnämndernas resurser och av andra utredande instansers resurser. Men att tänka sig ett något förenklat domstolsför farande i stil med vad man under vissa betänkligheter har upplevt i andra länder, det tror jag vi skall akta oss för. Utskottsmajoriteten har också ställt sig avvisande till denna tanke. Jag tror att vi skall gå vidare i försöken att utreda möjligheterna till förenklingar så långt det är möjligt, men det får aldrig ske med eftersättande av den rättssäkerhet som alla männi skor, unga eller gamla, som S i en sådan här situation skall ha. Dessutom skall jag kanske tillägga att 1968 års brottmålsutredning för närvarande sysslar med denna problematik. Det finns således ingen anledning att nu begära ytterligare utredning i detta syfte. I två andra reservationer, nr 5 och nr 6, tar man upp en fråga som hör till de gamla moderata och folkpartistiska älsklingstankarna, nämligen att för ungdomsbrottslingar instifta ett speciellt straffsystem, som man kallat kortvarigt frihetsberövande. Jag är inte säker på att alla medlemmar av folkpartiet riktigt delar den uppfattning som har biträtts av herrar Ernulf och Westberg i Ljusdal, men i alla händelser konstaterar jag att det mellan moderaterna och folkpartiet föreligger enighet om att uttrycka sin sympati för införande av ett speciellt sanktionssystem för unga lagbrytare. Det är alltså inte den gärning de begått utan deras ungdom som skall bestraffas. Moderaterna är konsekventa och följer upp kravet i reservationen 6 med ett yrkande om utredning medan folkpartiet — jag skulle vilja säga sin vana trogen — nöjer sig med att uttala sin sympati. Herr Ernulf har vidareutvecklat vad han menar med denna sympatiska inställning. Han tänker sig t.ex. att en ung person, som har begått ett misshandelsbrott, i stället för att få skyddstillsyn och anstaltsbehandling skall tas in för kortvarig behandling under ett par tre veckoslut. Det verkar nog vara ganska betänkligt — ett återfall i gammalt vedergällningstänkande. Man skall göra det obehagligt för vederbörande och ta in honom för behandling. Det kan det faktiskt inte bli fråga om. Jag tror att med de möjligheter vi redan har enligt gällande lagar kan vi tillgodose alla nödvändiga behov av omhändertagande som föreligger, för att man skall kunna göra nödvändiga utredningar och för att man skall kunna skydda både den brottslige och allmänheten. Men att därutöver införa ett sanktionssystem som faktiskt inte är något annat än ett strafftänkande finner jag ganska avskräckande. Vi yrkar därför avslag på dessa reservationer. I reservationen 7 behandlas en fråga som jag vet att fröken Mattson kommer att ta upp senare. Därför gör jag ingen annan kommentar till den än att jag finner utskottets motivering på denna punkt fullt tillfredsställande. Frågan om de tillfälliga frihetsberövandena har vidare väckt starkt motstånd hos kommunisterna, och herr Takman har nu vältaligt utvecklat sin motvilja mot dem. Jag tror att man på denna punkt gör sig skyldig till stora felaktigheter. Herr Takman har ju inte lyssnat på den argumentation som vi förde i utskottet, och han må därför vara ursäktad, men reservationen från herr Måbrink visar ju att han över huvud taget inte tagit något intryck av de fakta som redovisades där. Jag vet också att fru Hjelm-Wallén kommer att vidare utveckla denna tanke, och eftersom hon som ledamot av brottskommissionen är bättre skickad till det än jag, skall jag inte närmare gå in på frågan. Jag skall bara säga att utmålningen av förslaget såsom skrämmande och oförenligt med rättssäkerheten är ett uttryck för en mycket underlig missuppfattning. Vi betonar mycket starkt — vilket också brottskommissionen har gjort — att ett frihetsberövande även om det är tillfälligt är en oerhört allvarlig sak och att rätten att göra omhändertaganden av detta slag därför också bör regleras i lag. Det blir alltså ett förstärkande av rättssäkerheten i stället för motsatsen. I reservationen 9 behandlas frågan om åtgärder mot sexklubbar och poseringsateljéer. Låt mig här bara erinra om att syftet med de förslag som framlagts i propositionen och av brottskommissionen är att komma till rätta med sådana företeelser som kan befaras ge upphov till kriminalitet och asocialitet eller som erfarenhetsmässigt gör det. De längre gående krav som ställs i moderatmotionen och i reservationen och som nu också underströks av herr Westberg i Ljusdal förefaller mig mera vara uttryck för avståndstagande från vad man på området finner vara moraliskt förkastligt eller anstötligt. Men oavsett vad man personligen har för uppfattning om den goda smaken förefaller det mig som om reservationsyrkandet faller utanför ramen för vad vi nu har att behandla, för nu gäller det ju i vad mån den här verksamheten har följder som från kriminalpolitisk synpunkt inte är önskvärda. Vi tycker att man kan avvakta effekten av de åtgärder som nu har föreslagits innan man går längre och gör flera avsteg från de principer som riksdagen förut har antagit om friheten för medborgarna att själva avgöra vad de vill vara med om och ta del av. Jag yrkar alltså avslag på den reservationen. Sedan har vi de mera konkreta och handfasta tingen som rör planen för polisverksamheten och medelstilldelningen. Det är naturligtvis konsekvent att man i moderatreservationen nr 10 begär flera poliser än vad som har föreslagits av majoriteten i brottskommissionen och i propositionen. Den moderata sparsamhetsivern brukar ju inte göra sig gällande när vi kommer in på de här områdena. Utskottsmajoriteten har funnit att den avvägning som nu har gjorts torde vara ganska realistisk. Herr Polstam har också i sitt sympatiska anförande förklarat att man inom polisen är ganska nöjd, och det borde man kanske vara med en så pass kraftig upprustning som det här är fråga om. Jag vill också uttala min tillfredsställelse med att man nu har godtagit denna plan för tre år framåt för hur utbyggnaden av polisverksamheten skall ske. Det är alldeles riktigt ett tillmötesgående av moderata önskemål, och jag är glad över att vi har kommit fram till det beslutet, för det gör kanske att vi sedan får litet mera lugn och ro att ägna oss åt andra uppgifter i samhället i brottsförebyggande och sanerande syfte uppgifter som vi inte kan lösa med sådana här snabba utredningar. Man talar så mycket om ett nytänkande hos regeringen i det här sammanhanget.

Vi blev bönhörda snabbare än jag hade vågat hoppas och fick brottskommissionen i början av det här året. Den anammades ju med förtjusning av de övriga partierna, så man kan fråga sig var nytänkandet har ägt rum. Herr Polstam har yrkat bifall till reservationen 12, som väl egentligen inte säger så värst mycket. Den innehåller ett självklart konstaterande, nämligen att de åtgärder som har vidtagits för att först resurser inte har varit fullt tillräckliga. Nej, varför skulle vi annars ha tillsatt brottskommissionen, varför skulle vi annars ha fått denna proposition? Jag finner inte någon motivering för att göra ett speciellt uttalande om den saken. Frågan om hur vi skall utnyttja våra polisiära resurser på bästa sätt är en sak som man kan diskutera ganska mycket. Här har pläderats för ökad fotpatrullering och för ett utbyggt system med kvarterspoliser i den mån resurserna räcker, och fru Kristensson har talat om en försöksverksamhet med ansvarsområden som riksdagen skulle beställa. Utskottet har för sin del funnit det angeläget att man prövar olika vägar att under rådande förhållanden på bästa sätt utnyttja resurserna, som väl alltid kommer att förbli knappa, eftersom vi aldrig kan tillgodose alla önskemål här i samhället. Då bör naturligtvis också idén med ansvarsområden prövas. Men det är väl inte riksdagens sak att beställa något sådant, utan de lokala polisledningarna får själva avgöra vilka former man vill använda för att på bästa sätt fylla den uppgift man har fått sig anvisad. När det gäller medelsanvisningar har i konsekvens med sina tidigare yrkanden vänsterpartiet kommunisterna yrkat bifall till reservationerna 14, 15, 18 och 21; och moderaterna till reservationerna 17 och 20. Detta föranleder inte någon annan kommentar än att jag yrkar bifall till de av utskottsmajoriteten föreslagna medelsanvisningarna. Så återstår reservationen 19, där fru Kristensson har anslutit sig till en tankegång som väl emanerar från rikspolisstyrelsen, att den särskilda polisstyrka som skall stationeras på Arlanda borde lyda under rikspolisstyrelsen och att man på sikt också borde förlägga all den personal som arbetar på de internationella flygplatserna under rikspolisstyrelsen. Utskottet har sagt — och vi har därvid stött oss på herr Polstams mycket sakkunniga plädering — att detta skulle innebära att man fick en helt ny uppfattning om de uppgifter som borde ligga direkt under rikspolisstyrelsen. Vi menar alltså att det är riktigare att följa vad departementschefen har föreslagit, nämligen att denna personal skall lyda under den lokala polisadministrationen, och jag frågar fru Kristensson: Vad är det egentligen för fel på Märsta? Fru talman! I detta sammanhang har vi också att behandla socialutskottets betänkande nr 18 med de förslag som propositionen innehåller rörande vissa anslag till kommunerna för deras åtgärder för att bekämpa narkotikamissbruket och erbjuda den vård och behandling som narkotikamissbrukarna behöver. Jag har ingen erinran mot vad utskottet där har skrivit.

Det är organisationer som inte är företrädda här i riksdagen och som alltså inte har möjlighet att här gå i svaromål. En annan sak är de angrepp på regeringen som fru Kristensson har gjort — regeringen lär väl kunna svara för sig själv. Jag tycker ändå att vi här i riksdagen litet klarare borde skilja på vad som är vår uppgift, nämligen att vara lagstiftare, och annat. I den mån vi finner att de lagar vi stiftar inte fyller den funktion som vi har tänkt oss, får vi ändra lagarna. Men det ankommer knappast på oss att mästra våra sociala myndigheter och andra administrativa organ för det sätt varpå de handhar sina uppgifter. Om det till äventyrs skulle vara så att enstaka socialarbetare har begått misstag — och det är naturligtvis aldrig uteslutet — eller att någon barnavårdsnämnd inte fyller de krav som fru Kristensson anser vara riktiga, ankommer det på socialstyrelsen och i förekommande fall på JO att göra de anmärkningar och utredningar som behövs. Jag tycker inte att vi skall komma med fördömande uttalanden i den stil som fru Kristensson har anfört. Även om man i reservationen 2 till socialutskottets betänkande nr 18 försöker släta över det, så har faktiskt fru Kristensson här framställt ett krav på att riksdagen skall lägga sig i och undersöka hur enskilda tjänstemän och enskilda ledamöter i barnavårdsnämnderna handhar sina uppgifter. Det tycker jag är att gå längre än vad vi i riksdagen har befogenhet till. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till justitieutskottets förslag i dess helhet och alltså avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.

Fru talman! Det var intressant att lyssna till justitieutskottets vice ordförande, när hon försökte bygga upp sin argumentering beträffande brottskommissionens förslag. För det första sade hon att vi nu står inför akuta problem som kräver snabba åtgärder. För det andra sade hon att det här förslaget bara fick ses som en uppföljning av den systematiska politik som regeringen fört. För det tredje gjorde hon gällande att det förslag vi nu behandlar innebär en kraftig upprustning av polisen. Som jag kunde fatta detta är det inte någon logisk linje som vice ordföranden företräder, och jag kan faktiskt förstå hennes svårigheter när det gäller logiken, för det måste ju vara svårt att försvara regeringens politik, så ryckig som den varit. Men en uppgift som vice ordföranden kom med sätter jag ett frågetecken i kanten för. Hon sade att vi sedan polisväsendet förstatligades skulle ha fått en nettoförstärkning med 2 000 nya polismanstjänster, om jag förstod det rätt. Jag är inte i den situationen att jag nu kan vederlägga detta — jag har inte siffrorna tillgängliga — men det förvånar mig om nettoförstärkningen är så stor, då jag i varje fall vet att den förstärkning som vi fått under de tre senaste budgetåren inte innebär någon nettoförstärkning alls, eftersom den ätits upp av arbetstidsförkortning och andra regler beträffande övertidsuttag. Det må emellertid vara hur som helst med det. I varje fall har vice ordföranden också medgett att här behövs en kraftig upprustning, och hon anser att 400 nya polismanstjänster per år skulle innebära en sådan kraftig upprustning. Jag vill då bara erinra om att ifall man jämför detta tillskott på 400 nya polismanstjänster per år under tre år med ökningen under de tre senaste åren, så finner man att det inte är så stor skillnad. Ökningen har under de tre senaste åren genomsnittligt legat på 300 nya polismanstjänster per år, och nu är det alltså fråga om 400. Jag vet inte om man kan kalla det för en kraftig upprustning. Vice ordföranden säger också att med tanke på den kända sparsamhet som moderata samlingspartiet i vanliga fall ådagalägger är det egendomligt att vi kommer med ett sådant här förslag om ökning när det gäller tjänsterna på polissidan. Jag tror faktiskt att vice ordföranden känner våra motiveringar. Det är ju, om man skall tala om pengar, värt att konstatera att kriminaliteten kostar det här landet stora summor, och vad man kan göra i form av brottsförebyggande åtgärder är i alla fall en sparsamhetsåtgärd. Sedan skulle jag, innan tiden är slut, vilja säga till vice ordföranden att de krav på utredningar som vi från oppositionens sida framfört under så många år och som har avvisats av socialdemokraterna har vi nu fått bifallna i form av den här brottskommissionen men också i form av det centrala råd som skall tillsättas. Det kan man kanske kalla en sådan här mastodonthistoria som vice ordföranden talade om och som enligt hennes me ning borde avvisas.
Fru talman! Till fröken Bergegren vill jag säga att om hennes beskrivning av reservationerna 4 och 5 vore riktig skulle inte jag heller rösta för dem. Fröken Bergegren säger på tal om jourdomstolar — reservationen 4 — att hon inte vill ha någon ny form av lättvindigare domstolsförfarande som kan försämra rättssäkerheten. Nej, självfallet inte. En jourdomstol, som ju ger möjlighet att bedöma ett brott inom kortare tid efter det att det har begåtts, kan ju tvärtom ge förbättrad rättssäkerhet genom att vittnena har en klarare minnesbild av vad som hänt. Dessutom säger fröken Bergegren att brottmålsutredningen sysslar med problematiken. Ja, riktigt korrekt är det väl inte, för utredningen har lagt fram ett begränsat förslag, och brottskommissionen vill ha en mera vidgad utredning. Men å la bonne heure — resultatet borde väl bli att vi väntar med ställningstagandet tills utredningen är färdig. Efter att ha hört fröken Bergegrens inlägg tycker jag att hon lugnt skulle kunna rösta för reservationen 4. Jag instämmer alltså i hennes argumentering men inte i hennes slutsats. Beträffande reservationen 5 har jag försökt förklara vad vi menar med vår ståndpunkt, att man inom frivårdens ram kan tänka sig en kombination av skyddstillsyn och kortvarigt frihetsberövande. Det andas inte någon sympati för särskilda sanktionssystem för unga lagöverträdare. Vi har från folkpartiets sida velat markera detta genom att inte rösta på reservationen 6, som just tar sikte på denna specialbehandling av unga lagöverträdare.
Fru talman! Fröken Bergegren kunde inte förstå varför vi som avgivit reservationen 12 hade reserverat oss. Då vill jag svara att det egentligen Fredagen den I juni 1973 inte att den har varit mycket kraftig. bara är två ord vi har reserverat oss emot, nämligen förstärkning. Det har skett en kontinuerlig förstärkning, men vi tycker SATA TA (SER Däremot har det skett en utomordentlig förstärkning av de tekniska förstärkningarna hade varit mycket kraftiga, så ifrå brottskommissionen över huvud taget hade kommit till och att vi den resurserna, och det har vi också sagt i reservationen. Om det varit så att sätter jag om vägen hade kommit fram till det förslag som här har lagts med 1 200

Fru talman! Jag har fortfarande en smula svårt att förstå reservationen 12, som herr Polstam har varit med om att avge. Jag tycker att över 3 000 nya tjänster under loppet av några år är en ganska kraftig förstärkning. Vi började med 14051 tjänster 1965 och har under innevarande budgetår 17 156. Det är faktiskt en ganska kraftig förstärkning, även om den inte har varit tillräcklig. Om man ville vara elak skulle man kunna säga att det tydligen är på det sättet att om man vill förstärka polisväsendet, så ökar också kriminaliteten, men vi vet att det inte förhåller sig så. Det är den tilltagande kriminaliteten som gjort att vi nu tar ett extra krafttag. Det är rätt självklart. Sedan sade fru Kristensson att hon inte hade tillgång till de statistiska uppgifterna, och då kan jag tala om att enligt en sammanställning som jag har här rörande personalökningarna inom polisväsendet under åren 1964 73 har vi fått ett tillskott på sammanlagt 3 105 tjänster inom polisen. Det inkluderar alla sorters tjänster. Men då skall man ta hänsyn till det bortfall som sk Det rör sig för 1968 om ca 450 tjänster, för 1970 om ungefär 110 nster. Drar vi ifrån dessa får vi kvar 1 945 tjänster, som alltså är rent netto. Då har jag ändå inte tagit med att det finns ett inte obetydligt antal extra tjänster för att fylla vakanser och ledigheter. Därför är det faktiskt en både kontinuerlig och kraftig förstärkning som har ägt rum. Herr Polstam påpekade den kraftiga tekniska upprustning som har rum, och den glömde jag att framhålla i mitt förra anförande. Den upprustningen sär orsaken till att man har försökt att inte gå alltför brådstörtat fram. I polisverksamheten som i all annan verksamhet i samhället är personalresurserna dyrbara, och i den mån man kan kompensera dem med en teknisk rationalisering och med effektivare arbetsmetoder gör man det. Det är sunt ekonomiskt tänkande. Men det finns alltid en gräns för hur långt man kan driva följden blir att man ibland får ta till kraftigare tag. Det har vi gjort denna Jag tror faktiskt jag kan stå för den åsikten att det har inte varit fråga om ryckighet från vårt partis sida i detta fall, utan vi har faktiskt haft en kontinuerlig uppbyggnad under en lång följd av år. Det har inte varit några fluktuationer upp och ner.

86 Fru talman! Andra kan kanske bättre tiet i detta hänseende fört en ryckig politik, n jag bedöma om regeringspareller om den varit genomtänkt och konsekvent. Jag skall inte gå in på det. Anledningen till att jag ställde en fråga beträffande vice ordförandens uppgift om antalet tjänster var att hon började med att nämna att vi hade 2238 polismanstjänster och sedan sade att vi netto fått en förstärkning med 2000 tjänster. Men jag förstod efteråt att i siffran 2 000 ingick såväl polismanstjänster som övriga tjänster, och det förklarar missförståndet. Jag skulle vilja replikera några andra påståenden som jag inte hann med i mitt tidigare inlägg. Vice ordföranden sade att vårt förslag om kortvarigt frihetsberövande innebar ett återfall i vedergällningstänkande som hon inte ville vara med om. Jag är ledsen att säga att vice ordföranden och socialdemokraterna fortfarande missförstår den tanke som ligger bakom förslaget om det kortvariga frihetsberövandet. Vi som talar för det menar att det är ett humant förslag, eftersom det kan bidra till att hejda en brottsutveckling som annars ofelbart leder till fängelse. Det måste väl vara mera humant att ta hand om en ung människa några dagar och ge vederbörande en tankeställare, än att vänta tills fängelse blir det enda alternativet. Beträffande långvariga fängelsestraff tror jag att vice ordföranden och jag har samma uppfattning; det är verkligen ingenting positivt, ingenting som gagnar en människas utveckling. — Det är denna tanke som ligger bakom förslaget. Min förhoppning är att utvecklingen i detta hänseende liksom i många andra hänseenden kommer att ge oss rätt. När det gäller flygplatspolisen frågar vice ordföranden vad det är för fel på Märsta. Det är säkert inte något fel på Märsta; men att organisera Arlandapolisen till Märsta tror jag inte ger den effekt som brottskommissionen också tänkte sig, nämligen effektiva och samordnade insatser för att bevaka våra flygplatser med internationell trafik. Jag vidhåller uppfattningen att det är nödvändigt att se över organisationen. I vår reservation om sexklubbar och poseringsateljéer har vi utvidgat brottskommissionens förslag; vi menar att offentliga samlag också bör vara förbjudna. Jag tycker inte för egen del att det är någon medborgerlig rättighet precis att få bevittna offentliga samlag. När man nu skall ändra lagen och dra upp en yttersta gräns, är det naturligt att i lagstiftningen ta in vad man anser bör vara förbjudet. Utskottsmajoriteten menar på denna punkt att man måste följa utvecklingen och att det kan hända att vi så småningom kommer att få ompröva denna fråga. Det ger en liten antydan om att också utskottets majoritet menar att det här inte är så bra som det borde vara.
Fru talman! När det gäller reservation 12 och frågan om det har skett en mycket kraftig upprustning och förstärkning av polisen, vill jag åberopa vad jag sade tidigare. Fröken Bergegren sade nu i sitt senaste anförande att det skett en ganska kraftig förstärkning men att den inte varit tillräcklig. I så fall står vi ganska nära varandra. Hade utskottet kommit fram till den skrivningen, hade reservationen aldrig kommit till.

Fru talman! Jag tycker att herr Polstams uppfattning och min ligger så nära varandra att reservation 12 aldrig hade behövt komma till. Fill fru Kristensson vill jag a att jag inte tvivlar på att moderaterna menar väl med sitt förslag om kortvariga frihetsberövanden. Men jag fruktar att effekten av sådana frihetsberövanden inte skulle vara välgörande. De måste av dem som drabbas uppfattas — inte som välvillig behandling utan som rena repressalieåtgärder. Förslaget har stor likhet med gammaldags uppfostringsmetoder, då man låste in stygga barn i garderoben. Effekten uteblev säkerligen inte, men den blev inte den man hade önskat. Man kan knappast tala om behandling när det gäller att låsa in folk ett par dagar. Det är en helt annan sak om man måste göra ett frihetsberövande för att hålla en människa borta från en farlig verksamhet eller måste ta till det med hänsyn till ett brotts mycket allvarliga beskaffenhet. Vi har för inte länge sedan i utskottet — vid behandlingen av planen för vår kriminalvård — kommit överens om att ett frihetsberövande i sig inte är någon positiv åtgärd utan en nödfallsåtgärd som samhället måste ta till, dels för att skydda sig mot farliga brottslingar, dels för att bryta en kriminell verksamhet som man inte med andra medel lyckats stoppa. Men här vill man införa en drakonisk sanktion mot enbart unga människor, därför att de är unga. Det är det jag vänder mig emot

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 18 behandlas det avsnitt av propositionen 115 angående åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen som berör den sociala sidan av brottskommissionens förslag. Det här avsnittet gäller ökade statsbidrag till kommunerna för social jourverksamhet, vårdcentraler, behandlingshem och vård i enskilt hem för narkotikamissbrukare samt medel för nya behandlingsformer för narkotikamissbrukare. Förslagen om de ökade statsbidragen biträds av utskottet, och i det avseendet råder alltså inte delade meningar. Fill utskottsbetänkandet är emellertid fogade två reservationer av herr Carlshamre och mig. De är föranledda av en motion från moderata samlingspartiet, där det har tagits upp några frågor som har nära samband med propositionens förslag. Bl. a. har frågan om tvångsvård eller frivillig vård för narkomaner tagits upp. I motionen nr 1975 år 1973 heter det att samhället skall ha ”en klart uttalad vårdskyldighet gentemot narkotikamissbrukare som saknar sjukdomsinsikt” och det gör väl de flesta narkotikamissbrukare. Vidare begärs en systematisk utredning av behandlingsresultaten. Vi har följt upp det yrkandet i reservationen 1. Barnavårdslagen och lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård ger möjlighet till tvångsingripanden inom en viss bestämd ram, men vi anser att nuvarande möjligheter inte räcker utan att i barnavårdslagen snarast bör inskrivas en klart preciserad vårdskyldighet för samhället gentemot narkomanerna. Även när det gäller vuxna narkomaner bör enligt vår mening samhällets vårdskyldighet klart slås fast, och förslag i dessa hänseenden bör snarast föreläg; Med vårdskyldighet menar vi då precis det som ligger i själva ordet, nämligen samhällets skyldighet att ta hand om och ge narkomanerna den vård de behöver. Jag vill understryka det fru Kristensson sade om att det behövs entydiga riktlinjer för hur man skall ta hand om narkomaner.

Förra året uttalade riksdagen på förslag av socialutskottet att ett ingripande på ett förhållandevis tidigt stadium med stöd av barnavårdslagen kan vara det enda alternativet till fortsatt narkotikamissbruk och kriminalitet från den unges sida. Eftersom det inte kunnat konstateras någon påvisbar ändring i fråga om barnavårdsnämndernas praxis i det här avseendet sedan uttalandet gjordes anser vi vårt förslag så mycket mer motiverat. På s. 4 i socialutskottets betänkande skriver utskottsmajoriteten att nuvarande lagstiftning ger möjlighet till de tvångsingripanden som behövs. Jag tycker att det uttalandet är något märkligt. Det kan väl inte tolkas på annat sätt än att utskottsmajoriteten anser att allt är väl på detta område, att alla som behöver vård också får vård. Men det är helt uppenbart för den som vill se problemen att så inte är fallet. Många skulle behöva tas om hand för avgiftning, men endast ett fåtal blir omhändertagna för vård. De övriga går kvar i sitt beroende och fortsätter att sprida knarksmittan till andra. På det sättet ökar antalet narkotikaberoende personer i samhället i stället för att minska, som det säkert skulle göra, om man såg till att alla som behöver vård också får det och blir skyldiga att underkasta sig behandlingen. När det gäller vissa smittosamma sjukdomar försöker man så långt möjligt att skydda andra människor genom att isolera smittobäraren, så att inte sjukdomen skall spridas. Jag tror att vi i viss mån måste se på narkomanin på samma sätt. Användningen av narkotika kan blossa upp kraftigt lokalt inom ett område, beroende på att någon eller några har börjat använda narkotika och sedan lockat andra in i samma beroende. Vi vet nu att det är så, och då skall vi inte tveka att göra allt som kan göras för att dimma upp narkotikaströmmen så tidigt som möjligt och så effektivt som möjligt. Den vårdskyldighet som vi förordar kommer naturligtvis att ställa högre krav på vårdresurserna än för närvarande för att kunna fungera effektivt, och det kostar naturligtvis en del pengar, åtminstone i inledningsskedet. Men mot detta står alla de kostnader som samhället får, om vi inte tar itu med narkomanin på allvar. Jag behöver bara nämna att narkotikabrottsligheten enligt gjorda undersökningar har ansetts svara för ungefär hälften av all brottslighet. Det är inga småpengar som det kostar, förutom allt personligt lidande som det förorsakar! Vi har i reservationen även pekat på nödvändigheten av att socialstyrelsen gör en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av behandlingsultaten inom olika former av narkomanvård. Detta är nödvändigt därför att narkotikavård bedrivs på många olika sätt och därför att det ofta råder osäkerhet om vilka former som är de bästa. Vidare hoppas vi att det senast i samband med behandlingen av socialutredningens förslag skall visa sig möjligt att åstadkomma likartade lagregler för nykterhetsvård och narkomanvård. I den andra reservationen har vi begärt att socialstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda huruvida barnavårdsnämndernas verksamhet står i överensstämmelse med intentionerna i barnavårdslagen. Bakgrunden är de missförhållanden som påtalas i brottskommissionens betänkande och som också tas upp i moderata samlingspartiets motion.

— — — Många socialarbetare ägnar huvuddelen av sin arbetstid åt att bland klientelet underblåsa mer eller mindre revolutionära aktiviteter. I vissa av barnavårdsnämndens lokaler har särskilda rum s.k. flumrum avdelats för haschrökande ungdomar, vilket är något som barnavårdsnämnden inte är omedveten om, men som inte föranleder någon barnavårdsnämndens åtgärd.” Från både majoritetens och reservantens sida har alltså i brottskommissionens betänkande allvarlig kritik — enligt min mening — riktats mot vissa kommunala ungdomslokaler. Vi reservanter anser att kritiken måste tas på allvar. Det får inte bli så, att kommunala ungdomslokaler som står under barnavårdsnämndernas förvaltning och tillsyn får utvecklas till några spridningshärdar för narkotikabruk. Varje tillstymmelse till någonting sådant måste motarbetas. I justitieombudsmännens ämbetsberättelse i år redovisas på s. 202 och följande ett ärende som blottar något av problemets storlek och behovet av de åtgärder som vi begär i reservationerna. Där sägs: ”Vid en av JO Lundvik i januari 1971 företagen inspektion av länsstyrelsen i Stockholms län upptogs från länsstyrelsens sida till diskussion vad som kunde göras åt ungdomsproblemen i Stockholm och då framför allt i cityområdet. Enligt länsstyrelsens tjänstemän hade en oroande utveckling ägt rum ifråga om ökat missbruk bland ungdomen av narkotika och mellanöl.” Under den utredning som följde framkom bl.a. att barnavårdsnämnden ansåg sig ha små möjligheter att förhindra att omhändertagna ungdomar återvände till sin tidigare miljö. Man sade sig också veta att ett stort antal av de ungdomar som vistades i kommunen under ogynnsamma förhållanden och med allvarliga problem utgjordes av sådana som avvikit eller permitterats från landstingets institutioner eller från ungdom svårdsskolor. Från åklagarmyndigheten anfördes att fall förekom då omhändertagna som vägrat vistas på ungdomshem eller avvikit därifrån återvänt till ”träsket” utan att detta medfört någon åtgärd från barnavårdens sida förrän häktning begärts. Polismästaren sade bl.a. att det hänt att kriminella ungdomar som intagits på barnhem kunnat fortsätta sin brottsliga verksamhet, dock med den skillnaden att denna förlagts till en senare tidpunkt på dygnet och att brotten fått en grövre karaktär än tidigare. Som ett exempel anfördes att en yngling tillsammans med några kamrater gjort lägenhetsinbrott under sin vistelse på barnhem. De hade därvid varit beväpnade och stulit för mycket stora belopp. Barnavårdsnämnden hade kontinuerligt underrättats om brotten allteftersom dessa uppdagades. Men nämnden ingrep ändå inte på ett tidigt stadium. Vid ärendets prövning anförde JO bl.a. att samtliga i målet hörda myndigheter förklarat den nuvarande institutionsvården föga effektiv, eftersom den intagne ofta permitterats eller har möjlighet att rymma efter mycket kort tid. Det hade även anförts att vårdtiderna är för korta för att kunna ha någon effekt och att det tycks vara svårt att finna lämpliga former för samarbetet mellan barnavårdsnämnd och polis. JO anser att tvångsåtgärder bör tillgripas när så är erforderligt, exempelvis för att bryta pågående narkotikamissbruk eller fortgående brottslighet, och att tvångsingripanden måste resultera i en vård som leder till förbättring.

Jag har här redogjort för något av det väsentligaste som sägs i detta ärende i justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Det visar, som jag ser det, klart behovet av att socialstyrelsen ges i uppdrag att snabbt utreda om barnavårdsnämndernas verksamhet står i överensstämmelse med intentionerna i barnavårdslagen. Resultatet av en sådan snabb översyn kan ligga till grund för nya råd och anvisningar från socialstyrelsen. Det kan också visa på behovet av förslag till ändrad lagstiftning i avvaktan på att socialutredningens omfattande arbete kan ligga till grund för en annan lagstiftning. Vi kan inte bara skjuta problemen ifrån oss.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

Herr talman! Som sägs i propositionen 115, som vi nu behandlar, har brottskommissionens huvuduppgift inte varit att föreslå åtgärder på det sociala fältet. Kommissionen har emellertid lagt fram förslag om det som tidigare i olika sammanhang har diskuterats i riksdagen, nämligen förbättringar och förstärkningar av vissa statsbidrag, främst då för vård av narkotikamissbrukare. Socialutskottet och även riksdagen framhöll i samband med behandlingen av socialhuvudtiteln tidigare i år att en översyn av bidragsbestämmelserna på narkomanvårdsområdet var motiverad. Man ville dock avvakta brottskommissionen. I den proposition vi nu behandlar föreslås också sådana förändringar när det gäller statsbidragsformerna för narkomanvården. Herr Takman sade tidigare i dag att brottskommissionens förslag tagits emot med osedvanlig upprördhet, främst då från dem som sysslar med socialt arbete. Jag kan i mycket dela de värderingar och synpunkter på problemen som herr Takman här gav till känna. Men att ta de justeringar som görs i denna proposition till intäkt för att detta är allt man anser behövs på det sociala området för att klara ut problemen är ju helt felaktigt. Socialutredningen har till uppgift att behandla den kommunala socialvårdens omfattande uppgifter och dess principiella inriktning. Vi får senare i år ett principbetänkande från socialutredningen. Vi kommer alltså att få anledning att längre fram diskutera vidare åtgärder på det sociala fältet. Socialvården är en kommunal angelägenhet, medan polisväsendet är en statlig angelägenhet. Vad vi kanske kan beklaga är att inte dessa förslag, alltså brottskommissionens förslag som vi nu behandlar och socialutredningens förslag, kommit samtidigt så att vi fått en diskussion om dessa frågor. Till socialutskottets betänkande nr 18 har fogats två moderata reservationer. Reservationen 1, som flera talare här varit inne på, gäller samhällets vårdskyldighet och utvärderingen av behandlingsresultaten inom narkomanvården. I reservationen krävs att i barnavårdslagen skall bli inskriven ”en klart preciserad vårdskyldighet gentemot narkomanerna”. Såväl moderatreservationen i brottskommissionen som moderatmotionen och moderatreservationen i utskottet talar om vårdskyldighet utan att närmare ange vad det gäller eller hur det skall praktiskt genomföras. Jag har med intresse lyssnat till alla de inlägg i dag som kanske på den punkten skulle kunnat bli litet mer klarläggande. Herr Åkerlind kunde endast presentera följande: ”Vi menar det som ligger i ordet.” Det gav mig inte någon mera upplysning om hur detta skall praktiseras. Jag har inte heller av fru Kristensson eller av herr Ernulf, som instämt i denna reservation, fått klart för mig vad det är man syftar till. Riksdagen har vid upprepade tillfällen framhållit att grundlinjen i detta arbete måste vara frivilliglinjen, men att enighet råder om att man inte helt kan avstå från möjligheterna till tvång inom narkomanvården. Man har vidare påpekat att socialutredningen kommer att redovisa en avvägning mellan frihet och tvång på socialvårdens område. Samhället har en vårdskyldighet i detta fall lika väl som i andra. Men även i de fall där samhället tillgriper tvång mot exempelvis narkomaner förekommer det ju att de som har omhändertagits för vård rymmer eller bryter sig ur denna behandling. Vad ”vårdskyldighet” stor övertro på lagtext och juridik. Reservationen tar i övrigt inte upp alla de krav som finns i den moderata motionen 1975. Där sägs — det kan man också återfinna i Astrid Kristenssons reservation till brottskommissionen: ”Därest dessa hjälper det då om det i lagtexten står inskrivet eller inte? Jag tycker denna reservation andas en alltför krav” — alltså kraven på inskrivning av vårdskyldigheten — ”icke godtages, föreslår vi att ifrågavarande anslagshöjningar överförs till anslaget Bidrag till familjevård för unga narkotikamissbrukare.” Förmodligen har de moderata reservanterna i socialutskottet gjort samma reflexion som vi andra: familjevård är väl också samhällsvård. Detta diffusa krav på ”vård skyldighet” som man ställer måste väl gälla alla vårdformer som samhället bjuder, eller menar fru Kristensson att vårdskyldigheten, vad det nu är i fru Kristenssons tolkning, inte skall gälla för familjevården? Här har moderatledamöterna i socialutskottet redan korrigerat fru Kristensson, så jag behöver inte orda mer om detta. Några ord till herr Ernulf, som stöder reservation 1. Han slutade sitt anförande med att säga att han stödde reservationen därför att i första hand måste man ha frivillighet och i andra hand tvång. Ja, den slutsatsen har riksdagen och socialutskottet också kommit till, och det är den linje som samhället verkar för på de här områdena. Så med det tycker jag att herr Ernulf kan stödja socialutskottets betänkande. Så till reservation 2 vid socialutskottets betänkande. På den punkt som reservationen avser vänder sig utskottet i sin skrivning mycket skarpt mot att riksdagen skulle ingripa när det gäller barnavårdsnämndernas verksamhet, och fröken Bergegren har tidigare reagerat mot den inställning som reservanterna gör sig till talesmän för. Vi vet att narkotikaproblemet i första hand är ett storstadsproblem. Det är ett svårt problem, och vi vet att barnavårdsnämnderna och socialnämnderna har ett mycket tungt arbete. De anställda gör en mycket god insats, och nämnderna försöker finna vägar att lösa problemen. Fru Kristensson går ut mycket hårt mot barnavårdsnämnder i allmänhet och Stockholms barnavårdsnämnd i synnerhet. Hon kritiserar såväl nämnd som anställda. Det har kommit en stark reaktion på de här yttrandena.

Jag tycker att det är mycket intressant att studera glidningarna i inställningen från fru Kristenssons reservation i brottskommissionen och fram till den moderata reservationen till socialutskottets betänkande nr 18. I fru Kristenssons reservation till brottskommissionens betänkande står det när det gäller kravet om att Kungl. Maj:t skall undersöka hur man följer barnavårdslagen: ”— — — särskilt undersöka huruvida skilda tjänstemän medvetet bryter mot densamma” — alltså barnavårdslagen. I den moderata motionen 1975 med herr Bohman som första namn — — — och därvid särskilt klarlägga huruvida det anförs i samma ärende: ” finns vissa tjänstemän som åsidosätter dessa” — där syftar man på intentionerna i lagen. Märk att här är det en mildring — man har tagit bort bl.a. ordet ”medvetet”.

Att dessa problem är svåra att komma till rätta med tror jag att vi alla är överens om. Alla nämnder har ambitionen att inom lagstiftningens ram och med tillgängliga resurser försöka komma till rätta med problemen. Det lyckas inte alltid. Inom alla yrkesgrupper finns det människor som kanske inte passar helt för sin uppgift, människor som sköter sitt jobb mer eller mindre bra. Det gäller också politiker — det gäller kommunalmän och det gäller riksdagsmän. Lagbrytare kan finnas inom alla grupper, och samhället skall i så fall på vanligt sätt reagera mot tjänstefel och lagbrott. Fru Kristensson, som ingalunda kan ge lösningar på samhällets problem med ungdom och narkotika, borde som ansvarig politiker avstå från grundlösa beskyllningar av den typ som finns redovisade i hennes reservation till brottskommissionens betänkande. Fru Kristensson står i det här sammanhanget ganska isolerad. Vid den fortsatta behandlingen här i riksdagen av fru Kristenssons uttalanden finner man, som jag har sagt, att hennes partikamrater försöker tona ner hennes kritik. De verkar närmast generade. Och av fru Kristenssons inledningsanförande i dag framgick att hon nästan tagit avstånd från sig själv. Hon sade nämligen ungefär så här: Det finns ingen anledning att klandra enskilda socialarbetare och inte heller enskilda barnavårdsnämnder. Nej, nu skulle kritiken i stället riktas mot socialstyrelsen, som är ansvarig för verksamheten. Fru Kristensson är förkämpe för lag och ordning. Jag tror att lag och ordning vill vi alla ha, men det vinner man inte genom att misstänkliggöra kommunala nämnder och deras anställda. Det faktum, fru Kristensson, att vi inte alltid lyckas i vårt arbete — det gör inte fru Kristensson och det gör inte jag heller — behöver inte innebära att vi inte följer gällande lagar. Lagstiftning i och för sig löser inga problem. Verkligheten är mer komplicerad än att det skulle gå att i juridiska termer lösa alla problem. Nya problem behöver ofta mötas med nya metoder inom lagstiftningens ram. Det är här det sociala arbetet måste till för att göra lagstiftarnas nätverk verkningsfullt. Där tror jag att våra socialnämnder och barnavårdsnämnder och de anställda hos nämnderna gör ett mycket förtjänst fullt arbete. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 18.

Herr talman! Fru Sigurdsen sade: Vad hjälper egentligen lagstiftning? Jag skulle vilja påstå att de problem som vi upplever i dag när det gäller de frågor som fru Sigurdsen var inne på beror av att den lagstiftning som finns i stor utsträckning inte följs. Det är ingen ny sak för oss här i riksdagen; det är någonting som riksdagen har uppmärksammat under en följd av år. Och jag är inte den enda som har kritiserat barnavårdsnämndernas tillämpning av barnavårdslagen. Fru Sigurdsen erinrar sig troligen att riksdagen förra året — jag tror också året dessförinnan — enhälligt uttalade sig för att ingripanden mot minderåriga som missbrukar narkotika måste enligt barnavårdslagens bestämmelser ske i större utsträckning än hittills. Man har kritiserat barnavårdsnämndernas tillämpning av lagstiftningen också från polishåll och åklagarhåll. Av herr Åkerlinds anförande framgick att även justitieombudsmannen var djupt oroad, så jag känner mig inte särskilt isolerad i denna fråga. Jag hade hoppats, fru Sigurdsen, att vi tillsammans — mot bakgrund av vetskapen om hur situationen verkligen är i Stockholm och på en del andra håll — skulle kunna samla oss till en gemensam uppfattning och till gemensamma åtgärder för att komma till rätta med problemen. I mitt tidigare anförande nämnde jag att jag häromdagen hade en diskussion med socialarbetarna i Stockholm. När jag frågade dem vilka regler de hade för sina åtgärder då de kom in i knarkarkvartar och där påträffade ungdomar fick jag inget svar, ty de har inga riktlinjer att gå efter. Därför anser jag att om man skall lägga ansvaret på någon får det väl ändå bli på den högsta beslutande myndigheten. Mycket finns att önska när det gäller den handledning som socialstyrelsen rimligen bör ge åt barnavårdsnämnderna och deras personal. Jag påstår, fru Sigurdsen, att man kan åstadkomma en hel del i detta avseende, om man bara vill. Jag kan peka på en stad i norra Sverige, nämligen Luleå, där man för några år sedan hade mycket stora problem med knarkande ungdomar. Där satte sig representanter för olika berörda myndigheter ned och bestämde att man verkligen måste vidta åtgärder för att stoppa haschmissbruk och andra sådana avarter. Nu har man nått positiva resultat. Påståendet att det skulle finnas flumrum i ungdomslokalerna är jag inte ensam om; det vitsordas av kommissionens majoritet. Men jag är ensam om att inte bara göra det konstaterandet utan därutöver mena att det måste vidtas åtgärder för att stoppa detta. Det som herr Åkerlind sade förut om att våra ungdomslokaler inte får bli spridningshärdar för knarkmissbruk är faktiskt en ganska blygsam målsättning. Man skulle önska att ungdomslokalerna i stället blev något positivt, platser där man visste att ungdomarna kunde samlas och ha det trevligt.

Herr talman! Fru Sigurdsen tyckte att med den uppfattning som jag gav uttryck åt i mitt tidigare inlägg om åtgärder från samhällets sida mot Nr 106 narkomaner borde jag kunna ansluta mig till utskottsmajoritetens Fredagen den skrivning, eftersom det jag sade stämde med den. Jag sade att i första 1 juni 1973 hand bör man fö ET narkomanen särskilt om det är en ungdom inte har insikt om sin situation och inte går med på vård bör man använda ett tvångsingripande. Det är riktigt att utskottsmajoriteten säger att i princip bör man använda frivillighet men att man har möjlighet att tillgripa tvång. Vad jag saknar är ett uttalande att samhällets organ måste vara skyldiga att ta öka använda frivillig vård, men visar det sig att hand om narkotikamissbrukare, i första hand frivilligt men med tvång om så blir nödvändigt. Jag kan nämna ett fall där en förtvivlad mor uppsökte mig och bad mig att i riksdagen framföra vilka svårigheter hon hade med en 17-årig son, som gång på gång med några dagars mellanrum återföll när kamraterna kom och hämtade honom till knarkarkvarten. Hon bönföll barnavårdsmyndigheterna att ta hand om pojken, men man vägrade. Det gick månad efter månad. Efter flera månader satte man honom verkligen på ett hem, där han dock fick permission två timmar om dagen, då han kunde bege sig till en närbelägen knarkarkvart där langning ägde rum. Det är grymt och inhumant att i sådana fall inte ta hand om unga narkotikamissbrukare — om så behövs med tvång. En sådan vårdskyldighet för samhällets organ saknar jag i utskottsmajoritetens formuleringar, och därför ansluter jag mig till reservationen 1.
Herr talman! Fru Sigurdsen undrar ånyo vad som menas med vårdskyldighet och förklarar att jag sagt att det är precis vad som ligger i själva ordet. Där slutar hon sitt citat, men jag fortsatte: ”nämligen samhällets skyldighet att ta hand om och ge narkomanerna den vård de behöver”. I detta ligger då narkomanernas skyldighet att underkasta sig denna vård. Fru Sigurdsen talar också om glidningar i inställning. Men vilken glidning i inställning ägnar sig fru Sigurdsen åt, när hon talar om att utskottet tar avstånd från att man skall undersöka hur barnavårdsnämnderna sköter sig? Vad utskottsmajoriteten tagit avstånd från är att utredningens syfte skall vara att klarlägga hur enskilda tjänstemän sköter sig. Det är en helt annan sak. Till slut säger fru Sigurdsen att vi reservanter skulle vara generade över att fru Kristensson sagt ifrån i de här frågorna. Jag är mera generad över att utskottets talesman fru Sigurdsen inte har något att säga om hur förhållandena skall kunna bli bättre.

Det är ju detta som inte är möjligt. Det går inte att lösa dessa problem med entydiga riktlinjer, för i så fall skulle det vara Nr 106 Fredagen den man inte sätta upp en modell som passar för alla fall. I juni 1973 Fru Kristensson pekade på någonting som inträffat i Luleå. Jag känner = — inte till den saken, men då är det alltså möjligt att även med nuvarande lagstiftning vidta åtgärder. Jag tror att många av våra sociala myndigheter mycket enkelt. Men eftersom problemet är så komplicerat att det i ena fallet kan behövas hjälp av ett slag och i andra fallet av ett annat slag, kan bedriver försöksverksamhet och också på många sätt kommer till rätta med dessa problem. Jag tycker fortfarande att herr Ernulf är överens med utskottet, att vi i första hand skall ha frivilliglinjen och i andra hand ta till tvång. Till herr Åkerlind vill jag säga att jag ordentligt och i tur och ordning läst alla reservationer och kan alltså konstatera, att ni inte i alla stycken står bakom fru Kristensson, eftersom ni inte medtagit alla de yrkanden, som hon ställt i de här sammanhangen. Man kan enligt min mening tolka detta som att ni mer eller mindre finner fru Kristenssons yrkande vara generande.
Herr talman! Menar fru Sigurdsen att utskottsmajoritetens formulering innebär att samhällets organ inte bara har befogenhet att ingripa mot unga narkotikamissbrukare utan även skyldighet att ingripa med tvång, om det visar sig att frivilliga åtgärder inte är möjliga att åstadkomma? Motiveringen för att jag röstar med reservationen 1 är att jag saknar ett uttalande av denna art i utskottsmajoritetens formuleringar, men det vore ju tacknämligt, om fru Sigurdsen ville komplettera utskottsskrivningen med att uttrycka sin egen uppfattning, eftersom hon sysslat mycket med dessa frågor.
Herr talman! Jag skall börja med att citera ur en rapport från polisen beträffande en ungdomslokal som frekventeras av ungdomar i åldrarna 15—20 år. Man säger att ett rum i ungdomsgården hade stor likhet med en s.k. kvart. I rapporten står bl.a.: ”På min fråga hur detta kunde få försiggå på en ungdomsgård och om de besökande ungdomarnas förehavanden ej kontrollerades svarades, att ingen av gårdspersonalen vågar gå in i detta rum då det användes av ungdomarna — med risk att annars bli utsatta för våld eller hot om våld. Ungdomarna har med andra ord fria händer att bete sig hur de vill utan egentlig inblandning från gårdspersonalens sida. Vad beträffar den skrubb, där cannabisen hittades, har den fungerat såsom försäljningslokal av varan. Där fanns bl.a. en våg på vilken cannabisen brukade vägas före försäljning. På en hylla låg dessutom några sprutspetsar jämte kanyler, tydande på att förutom haschrökning troligen även förekommit injicering av narkotika.” Detta är alltså ett exempel från en ungdomslokal, och jag tycker inte det känns särskilt generande att våga kritisera att sådan verksamhet får förekomma på våra ungdomsgårdar. Det är mer generande att blunda och säga att det här inte ankommer på oss här i riksdagen att försöka råda bot på. 97 Jag håller med fru Sigurdsen på en punkt. I och för sig skulle nuvarande lagstiftning, om den tillämpades nota bene, vara till fyllest Fredagen den : I juni 1973 eller räcka en bra bit. Men fru Sigurdsen och jag har olika uppfattningar om hur lagen skall tillämpas. I praktiken leder denna oklarhet till situationer som är oefterrättliga och som til syvende og sidst drabbar vår ungdom. Det tycker jag känns mycket ansvarslöst.
Herr talman! Barnavårdslagen ger möjligheter till omhändertagande, herr Ernulf. Det kan inte vara riksdagens uppgift att i enskilda fall säga om ett omhändertagande skall ske eller inte. Den saken måste överlåtas Jag tror säkert, fru Kristensson, att det över huvud taget i alla större städer, vilka har dessa problem, är stora svårigheter att i varje enskilt fall kunna kontrollera vad som förekommer på ungdomsgårdarna. Det finns ingen som säger att det förhållandet fru Kristensson beskrev är acceptabelt. Men jag tror att de kommunala myndigheterna och tjänstemännen har ambitionen att så långt det är möjligt inom ramen för socialvårdens resurser försöka komma till rätta med dessa problem och klara av situationen för ungdomens vidkommande.
Herr talman! Fru Sigurdsen kritiserar att vi i reservationerna inte har följt upp alla detaljer i motionen. Får jag tolka fru Sigurdsens yttrande så att vi i reservationerna borde gått längre än vad vi har gjort, då är det väl naturligt att fru Sigurdsen röstar med reservationerna.

Herr talman! I Holbergs Jeppe paa Bjerget finns en replik som ofta brukar citeras: ”Folk säger väl att Jeppe dricker, men man säger inte varför Jeppe dricker.” Jag förmodar att Holberg vill reagera mot ytligheten i folks reaktioner, och man kan nog överföra det här på brottsligheten. När man diskuterar åtgärder mot brott fäster man sig oftast vid brottets art och omfattning och mindre vid orsakerna till att en person begår ett visst brott. Nu kan man inte bekylla justitieutskottet för ett ytligt betraktelsesätt i detta avseende, men det är påfallande hur åsikterna skiljer sig om brottslighetens orsaker. I herr Måbrinks reservation sägs att brottsligheten väsentligen är utslag av brister och orättvisor i det kapitalist fru Kristensson däremot är ”en grundläggande orsak till den tilltagande brottsligheten” den ”normupplösning som har kunnat iakttas i vårt land under senare år”. Enligt min mening har man i båda fallen en alltför förenklad förklaring på det stora samhällsproblem som brottsligheten utgör. Jag kan visserligen hålla med om att man under senare år kunnat iaktta en ökad brist på samhällssolidaritet åtminstone när det gäller skattebrott och valutasmuggling och liknande allvarliga brott mot det allmänna, men jag får erkänna att jag känner mig tveksam till om mera kristendomsundervisning kan vara ett botemedel mot detta. Nu är det emellertid inte nödvändigt att vi i dag vid behandlingen av föreliggande proposition behöver vara överens om brottslighetens orsaker. Det är en fråga som bl.a. får bli föremål för överläggningar i det kommande centrala brottsförebyggande rådet. Nu gäller det vad vi i dag kan göra för att skapa trygghet och säkerhet i samhällslivet mot den brottslighet som vi har. När det i ett aktuellt fall gäller en medborgares säkerhet till liv och lem eller skydd för hans egendom hjälper det ju varken med Luthers katekes eller med hänvisning till det kapitalistiska samhällets brister. Låt mig först något beröra herr Måbrinks reservation och herr Takmans inlägg. Inom vpk så är man negativ till förslaget om en lag om tillfälligt omhändertagande. Herr Måbrink säger i sin reservation — och herr Takman sade ungefär detsamma — att beteenden ”som i Sverige anses opassande och störande om de förekommer på allmän plats accepteras i länder med andra kulturmönster som normala känsloyttringar”. Jag vet inte riktigt vad man här syftar på, men jag skulle kunna rekommendera herrar Måbrink och Takman att tala med några spärrvakter eller tunneltågförare vid Stockholms lokaltrafik. Här skulle man kanske få en annan syn på vad som kan vara acceptabelt. Att kasta ölburkar, att trakassera spärrvakter och trafikanter tror jag inte att vare sig herr Måbrink eller herr Takman skulle vilja kalla för normala känsloyttringar. Man frågar sig: Kan man här göra något annat än att begära ett polisingripande? Å andra sidan — och där är vi kanske överens — är det givetvis ingen lösning av problemet med enbart polisingripande. Det borde väl vara självklart att det behövs ett intimt samarbete mellan polisen och företrädare för sociala myndigheter. Det har ju sagts förut, men det kan sägas en gång till, att det inte är fråga om antingen poliser eller socialarbetare, utan att det är fråga om både polis och socialarbetare. Det kan för övrigt här på tal om poliser vara på sin plats att påpeka — jag gör det särskilt till herr Takman — att en stor del av polisens arbete är socialt arbete. I en nyutkommen bok av Cedermark och Klette finns det en ganska utförlig analys av polisens arbetsuppgifter. Det uppges där att det mesta av polisens arbete åtgår till en allmän social service åt allmänheten. Mindre än 20—25 procent av arbetet är direkt arbete med brottslighet. Det heter i boken: ”Massmedia understryker oftast den brottsbekämpande och ordningskontrollerande verksamheten, varvid många av polisverksamhetens övriga arbetsuppgifter undanskyms. Polisen har omfattande administrativa funktioner såsom licensoch tillståndsgivning och samarbete med sociala instanser. Därutöver har polisen servicefunktioner, som innebär att enskilda polismän fungerar i roller som livvakt, familjerådgivare, barnmorska och socialarbetare. Jag tror inte att man i alla sammanhang kan göra en så skarp gränsdragning som herr Takman vill göra mellan de arbetsuppgifter som polisen har och de som socialarbetarna har. Vidare vill jag helt allmänt uttala tillfredsställelse över den breda majoritet i kammaren som står bakom de olika regeringsförslagen. I den allmänna debatten har man gjort gällande att tillsättandet av brottskommissionen skulle innebära en kovändning från regeringen i fråga om samhällets åtgärder mot brottslighet. I en utskottsreservation uttrycker man sig naturligtvis finare och säger att det skulle vara fråga om ett nytänkande av regeringen. Som utskottsmajoriteten framhållit vilar en sådan uppfattning på en felaktig förutsättning. I socialdemokraternas kriminalpolitiska program som antogs av partikongressen i oktober 1972 fastslås, att kampen mot brottsligheten måste föras över en bred front. Det framhålles att de förebyggande åtgärderna är de viktigaste. Det är ju därför som regeringen nu kommer att tillsätta ett centralt brottsförebyggande råd, som skall samordna samhällets insatser på detta område. Betydelsen av en reformering av kriminalvården i syfte att minska återfallsbrottsligheten framhålls utförligt i programmet, och det är helt i linje med denna del av det kriminalpolitiska programmet som en betydande reform av kriminalvården föreslagits av regeringen och nyligen med stor majoritet antagits av riksdagen. Men i det kriminalpolitiska programmet framhålls ock nödvändigheten av att bygga ut den direkt brottsbekämpande verksam heten. Jag citerar: ”Polisväsendet bör byggas ut i den takt resurserna medger. Därvid måste ökad vikt läggas vid polisens inriktning på sociala servicefunktioner. Polisen måste samordnas med andra samhällsorgan till medborgarnas hjälp.” Detta, herr talman, är i själva verket direktiven till brottskommissionen i ett nötskal. Jag skulle här vilja skjuta in ett par ord om tillskottet av polispersonal under senare år, i anledning av den diskussion som har förts mellan fröken Bergegren och fru Kristensson. Jag vill konstatera att sedan polisen förstatligades har antalet tjänster som tillförts polisväsendet uppgått till 3 105. Det är det totala antalet nya tjänster. Av dem utgör 2238 rena polistjänster och 655 är s.k. övrig personal. Jag skulle vilja peka på något som kanske inte kom fram i den diskussion som redan förts om detta. Visserligen är det klart att det har skett en arbetstidsförkortning under denna period, vilket naturligtvis har en inverkan på det antal timmar då poliserna är i tjänst.

Där framhölls just betydelsen av att man avlastar poliser kontorsarbete och i stället sätter in annan personal på detta. Länsstyrelsen i fråga hade klagat över att den fick för få nya tjänster, och då svarade chefen för rikspolisstyrelsens polisavdelning, herr Printz: Man får inte glömma att brottskommissionen föreslagit 450 nya civila tjänster åt polisdistrikten. I det här aktuella länet innebär det att fem poliser dä radioexpediering och fordonsskötsel, kan ge sig ut på gator och patrullera. I verkligheten får alltså länet ett icke obetydligt tillskott. Jag tror att man måste ha med det här när man exercerar med siffror om vad det har betytt med den satsning på polisen som regeringen har gjort under senare år. Jag vill återgå till brottskommissionen. Man kan fråga sig om det var nödvändigt att tillsätta en särskild brottskommission; det har ju ifrågasatts här i dag. Kunde det inte ha räckt med att vi direkt hade lämnat förslag i statsverkspropositionen? Svaret är följande. Frågor om åtgärder mot brottsligheten är ju frågor som berör oss alla. De borde kunna höjas över partigränserna. I fråga om kriminalvårdens reformering har detta lyckats. Jag vill erinra om att kriminalvårdsberedningen, som var parlamentariskt sammansatt, var enhällig. Vi hoppades i regeringen att så också skulle bli fallet med brottskommissionen. Men vi bedrog oss. Moderaterna kunde inte höja sig över den snäva partitaktiken — det är ju valår i år — och inget parti har så hänsynslöst och fördomsfritt försökt inbilla allmänheten att det skulle mer än andra partier ogilla brottslighet. Där råder det ju ingen skillnad mellan oss, vilket parti vi än tillhör. Det är glädjande att mittenpartierna tagit avstånd från att vädja till en del människors vedergällningsinstinkter och till kvardröjande reaktionära synsätt. Men moderaterna söker leva högt på sådana fördomar. Det talas i fru Kristenssons reservation till brottskommissionens betänkande och i moderaternas reservation nr 3 till justitieutskottets betänkande vackra ord om kristendom och humanism. Det sägs också att det inte är möjligt att ”genom skärpta kontrolloch straffregler åstadkomma en tillfredsställande åtlydnad av lagar som inte uppbärs av ett allmänt rättsmedvetande”. Men vad går moderaternas reservationer ut på, om inte skärpta kontrolloch straffregler? I den allmänna debatten har man tagit fasta på att moderaterna vill ha fler poliser än övriga partier. Men det är inte en betydelsefull eller principiell skillnad. 400 eller 500 poliser mer per år — det är en fråga om rekryteringsmöjligheter. Här kan man erinra om att kommissionen, inkluderande även rikspolischefen, var överens om att rekryteringsmöjligheterna sätter en gräns vid 400 poliser per år. Nej, skillnaderna mellan moderaterna och övriga partier ligger på ett annat håll. Jag vill bara nämna de viktigaste. Moderaterna vill ha en utredning om någon form av kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare. Det är ett tänkesätt som går stick i stäv med tankegångarna i den nyligen antagna kriminalvårdsreformen, där men i stället vill satsa på en aktiv kriminalvård i frihet för att ta hand om bl.a. ungdom som råkat på glid. Det är ett önsketänkande att en sådan repressiv åtgärd som åsyftas här skulle ha några positiva långsiktiga effekter på brottsligheten. Snarare är det troligt att en sådan behandling skulle ytterligare skärpa de omhändertagnas avoghet mot samhället. Om jag har förstått sista stycket i reservationen rätt så vill moderaterna och folkpartiet sätta också ungdomar under 18 år i fängelse. Det hedrar centerpartisterna i utskottet att de inte har velat vara med på ett sådant förslag. Herr Ernulf har uttalat sig här så att det har varit ganska svårt att följa var han egentligen står i denna fråga, men man kan ju i alla fall beklaga att han åtminstone beträffande den ena reservationen kommit i moderaternas sällskap. Vidare vill moderaterna ha en mera restriktiv behandling av de intagna i våra fångvårdsanstalter, färre permissioner, strängare regler för vistelse Det är att bädda för strejker och upplopp i fängelserna. Redan de skärpta regler som vi ansåg oss nödsakade att 5, och enligt införa förra året för vissa fångar medför en stark psykisk pre min mening skulle man snarare tillämpa bestämmelserna så flexibelt att man kunde ta stor hänsyn till enskilda fall vid tillämpningen. Att gå längre än vi redan har gjort är verkligen inte tillrådligt. Jag instämmer helt i vad utskottsmajoriteten har sagt på denna punkt. Om man sedan läser fru Kristenssons reservation till brottskommissionen och hennes reservation i utskottet, så finner man att det gäller frågor om skärpta disciplinregler i skolorna, avskedande av alltför liberala socialvårdstjänstemän och tvångsingripande mot narkomaner. Detta är också exempel på vad moderaterna föreslår när de övergår från att tala om moral till konkreta åtgärder. Vad är allt detta annat än vanligt gammaldags auktoritetstänkande? Man angriper brottslighetens yttringar och inte dess orsaker. Och vart tog de kristna och humanistis värderingarna vägen?

Herr talman! Justitiministern reagerade emot beskrivningen i en reservation av regeringsförslaget som som han sade en kovändning från regeringens sida eller, som reservanterna uttrycker det, ett nytänkande. Ja, men det är väl ändå så, herr justitieminister, att under tidigare har regeringen ställt sig ganska kallsinnig till tanken att polisen behövde en väsentlig förstärkning av sina resurser, och man har varit väldigt njugg med att ge polisen behövliga fö ärkningar. Enligt min mening har detta inneburit att brottsligheten har ökat i en takt som annars inte hade varit nödvändig och som nu nödvändiggör betydligt kostsammare åtgärder än eljest skulle ha varit fallet. Det har ju t.o.m. sagts från regeringshåll — jag undrar om det inte var justitieministern själv som sade det — att fler poliser kunde kanske betyda ökad brottslighet. Det var måhända inte helt allvarligt menat, men det var väl ändå uttryck för en annan inställning än den man har i dag, att vi måste ge polisen de resurser den behöver för att fylla de uppgifter samhället ålagt den. Min mening var att uttala en komplimang för att regeringen nu har kommit på bättre tankar, även om jag tillät mig förmoda att valet i höst har spelat en viss roll. Sedan efterlyste justitieministern min inställning beträffande ett kortvarigt frihetsstraff som särskild straffpåföljd för ungdomar. Ja, jag försökte klargöra det så att jag tar avstånd från en särskild straffpåföljd för ungdomliga lagöverträdare, men jag kan tänka mig att motsvarande problem om ett kortare frihetsberövande behandlas i samband med Nr 106 skyddstillsyn med anstaltsbehandling. Fredagen den När justitieministern säger att han inte vill sätta ungdomarna i fängelse 1 juni 1973 måste jag påpeka att redan nu ungdomar i åldern 19—20 år som får skyddstillsyn i vissa fall sätts på en anstalt, även om vi inte skall kalla det Åtgärder Dr fängelse, och det är i detta sammanhang som jag tycker frågan kunde vara brottsligheten m.m. värd att prövas. Men det slutliga ställningstagandet får ju anstå tills utredning har gjorts. Till sist vill jag framhålla att jag har uttryckt min glädje över att vi var så pass eniga i utskottet. Nu vill justitieministern sära ut moderaterna från gemenskapen. Jag har tidigare bara velat ta avstånd från vpk, och jag säger fortfarande att jag tycker det är glädjande att det i stort sett — precis som fröken Bergegren nämnde — inom utskottet rått enighet mellan samtliga partier, frånsett vpk, i de stora frågorna.

Herr talman! Justitieministern har råkat ut för två missuppfattningar när det gäller vpk:s motion och reservationer eller kanske jag skall säga att han gjort hårdragningar av vad vi har sagt där. Den första missuppfattningen gäller polisingripanden på allmän plats. Självfallet måste polisen ha rätt att röja upp när så behövs, t.ex. när spärrvakterna angrips. Den befogenheten finns i nu gällande polisinstruktion, och vi har inte ifrågasatt den. Den andra missuppfattningen gäller vår inställning till polisens sociala funktioner. Jag utvecklade mina synpunkter därvidlag tidigare i dag, men jag kanske för säkerhets skull skall citera en bit ur vpk:s partimotion 1977, där vi i ett avsnitt redogör för polisens och socialarbetarens skilda uppgifter. Sedan skriver vi: ”Att konstatera detta innebär inte att man ifrågasätter att polisen har viktiga sociala funktioner att fylla och att ett samarbete mellan socialvårdens olika organ och polisen är önskvärt och nödvändigt. Ett sådant samarbete har väl alltid förekommit och förekommer kanske nu mera än någonsin. Men varken polisen eller socialvården kan ha något intresse av att rollerna sammanblandas och gränserna suddas ut.” Detta har vi sagt, och det står jag för. Jag vill gärna upprepa vad jag sade tidigare, att jag under ett tjugotal år har haft ett utmärkt samarbete med polisen i min funktion som tjänsteläkare i Stockholms stads barnavårdsnämnd. Det har varit ett samarbete där båda parter haft gränser för sin verksamhet, och samarbetet har som sagt varit utmärkt. Jag kan säga att poliserna har aldrig haft några invändningar utan tvärtom enbart varit glada om de sluppit ifrån en del av de obehagliga uppdrag som brukar följa med polissysslan, t.ex. att verkställa barnavårdsnämndens beslut om omhändertagande av barn. För det första har naturligtvis antalet sådana beslut gått ner väldigt mycket under årens lopp — tidigare, för mycket länge sedan, hade man ju en mera repressiv inställning i barnavårdsnämnden. Men för det andra kan man nedbringa dessa polishämtningar till praktiskt taget ingenting, om man sköter sitt jobb som socialarbetare och läkare med takt och tålamod och har kontakt med den vettiga person som nästan alltid finns i varje familj, så att man helt slipper blanda in polisen i sådana uppgifter. Det är detta, herr justitieminister, som vi menar med att skilja rollerna åt — inte bara med tanke på socialarbetarna och i främsta rummet klienterna utan också med tanke på poliserna, som har tillräckligt svåra uppgifter ändå.

Herr talman! Jag tror inte att någon i denna kammare betvivlar att moderata samlingspartiet har en konsekvent linje när det gäller brottsbekämpningen. Det är en av de frågor som vi verkligen har ägnat stor uppmärksamhet och som vi tycker är väsentlig. När därför justitieministern säger att reservationen i brottskommissionen är uttryck för snäv partitaktik vilket förmodligen beror på att det är valår, så vill jag påstå att det uttalandet kanske får karaktären av en bumerang.

I rekryteringsfrågan har det inte satts upp något tak vid 400 nya polismannatjänster per år. Ingen i kommissionen har hävdat detta. Jag hävdar därför att rekryteringsutsikterna är väsentligt mer positiva än vad möjligen majoriteten tycker. I maj förra året sökte 450 personer till polisutbildningen, och i maj i år var antalet sökande nä antalet var då uppe i 725. Det är v senaste tiden! äl ett tecken på en fantastiskt positiv utveckling under den allra Jag konstaterar också att det förslag som justitieministern och majoriteten i brottskommissionen står för inte är tillräckligt för att medge någon polisförstärkning i ett betydande antal polisdistrikt. Det är noga räknat 46 eller 47 polisdistrikt som blir helt utan förstärkningar. Så några ord om vedergällningstanken. Det skulle vara intressant att få tala med statsrådet Geijer om det någon gång. Vi kan väl inte ta upp tiden med det nu. Men jag hörde när justitieministern i TV kommenterade min reservation i brottskommissionen, där han sade att den var uttryck för en våldsmentalitet. Det tyder på att justitieministern känner mig dåligt. Jag hoppas att en närmare bekantskap skulle få honom att revidera uppfattningen något. I varje fall konstaterar jag att vårt yrkande om ett kortvarigt frihetsberövande är ett gammalt förslag som vi har fört fram år efter år och att motiveringen för det förslaget är rent human. Vi tycker nämligen det är bättre med ett kortvarigt frihetsberövande, insatt i tid, än att vänta så länge att långvariga fängelsestraff blir det enda alternativet för ungdomsbrottslingarna. Till sist noterar jag också att justitieministern som vanligt har hårda ord att säga om skattebrott och valutasmuggling och annan brottslighet som riktar sig mot staten, men brott mot enskilda människor har han inte så mycket till övers för.
Herr talman! Det fanns i justitieministerns anförande ett inslag som gjorde mig litet bekymrad. Jag tror inte, sade justitieministern, att man kommer till rätta med brottsligheten genom mera kristendomsundervisning eller genom att hänvisa till katekesen. Nej, jag tror inte heller att man kan förenkla problemet på det sättet. Det är alltför stort och svårt för att man skall kunna hänvisa till några enkla och okomplicerade lösningar. Frågan är utomordentligt komplicerad — det skall jag villigt medge. Men, herr statsråd, det finns en annan risk i sammanhanget, och det är att undervärdera kristendomens grundläggande betydelse för livsinställning och livshållning hos vårt folk. Den ri en är inte mindre, utan enligt min uppfattning ännu allvarligare. Vi har många exempel på vad en andlig väckelse kan betyda för ett folks lyftning. Vi har exempel från vårt eget land och i det som sker just nu, men jag kan också peka på 1800-talets väckelser, och jag kan hänvisa till vad som hände i England i anslutning till John Wesleys verksamhet. Jag tror ingen seriös bedömare vill hävda någonting annat än att den väckelsen lyfte Englands folk och satte spår efter'sig mycket långt fram i tiden. Är vi beredda, herr statsråd, att erkänna att detta är riktigt, måste vi också medge att det har betydelse för vårt folks rättsmedvetande och livshållning att det kristna budskapet förmedlas till de unga och till hela vårt folk på ett sådant sätt att det blir riktningsgivande för handlingssätt och livsmönster. Detta har jag velat säga som kommentar till vad statsrådet sade och för att hävda den mening jag här har gjort mig till talesman för.
Herr talman! Jag måste reagera när herr Ernulf säger att regeringen varit njugg när det gäller anslag till polisen. Man kan anföra mycket statistik på detta område. Det talas ibland om med hur många procent polisanslaget ökat i kronor räknat. Låt mig i stället ange det på ett annat sätt. Vid förstatligandet 1965/66 uppgick polisanslaget till 1,9 procent av budgeten. Löpande budgetår, 1972/73, uppgår polisanslaget till 2,4 procent av budgeten, alltså en icke obetydligt högre andel av budgeten. Man kan göra jämförelsen på ett annat sätt också. Man kan ange hur stor del polisanslaget utgör av bruttonationalprodukten. 1965/66 utgjorde det 0,43 procent, och nu löpande budgetår utgör det 0,64 procent. Detta visar att polisanslaget inte bara följt med i de väsentligt ökade statsutgifter vi har, utan också ökat sin andel i dem. Jag skall inte gå vidare in på detta. Herr Ernulf vet ju att antalet rena polistjänster sedan 1965/66 årligen ökat med i genomsnitt något över 300. Herr Ernulf säger att jag vid något tillfälle har yttrat att flera poliser medför flera brott. Det har jag inte sagt, men jag kan möjligen ha sagt att fler poliser medför en ökning i brottsstatistiken. Det gör det, av det enkla skälet att har vi flera trafikpoliser, lär vi t.ex. kunna sätta fast fler rattfyllerister; vi vet att det tyvärr är många som kör bil berusade och som vi inte kommer åt. Brottsstatistiken kan alltså komma att gå upp, om vi får flera poliser, men det är ju inte det vi diskuterar. Jag tackar för det tillrättaläggande som herr Takman gjorde. Jag kan bara beklaga att herr Takman inte kan ansluta sig till majoritetens ståndpunkt när det gäller förslaget om omhändertagande. Jag vill till att börja med säga till fru Kristensson att jag inte kan se annat än att direktiven för brottskommissionen, som jag själv har skrivit under och varit med om att utarbeta, står helt i linje med den helhetssyn på kampen mot brottsligheten som vi har lagt fast i vårt kriminalpolitiska program. Beträffande rekryteringen ville jag framhålla att man inte skall se det som den väsentliga skillnaden mellan fru Kristensson och övriga ledamöter i brottskommissionen att ni hamnade på olika siffror i det avseendet. Jag har fattat det så att majoriteten — de andra i brottskommissionen — själv ansåg det vara optimistiskt att tro att man skulle kunna rekrytera 400 nya poliser om året under de närmaste tre åren. Fru Kristensson har en annan uppfattning, men det var inte anledningen till att jag tog upp den här frågan. Det gjorde jag därför att jag inte tycker att man skall låta den grundläggande principiella skillnad i synen på vad som skall göras åt brottsligheten som föreligger mellan fru Kristensson och övriga ledamöter i kommissionen glida undan. Jag vill till herr Westberg i Ljusdal säga att jag givetvis anser att kristendomsundervisningen och kristendomen är oerhört väsentliga för de människor som är kristna.

Det är bara på det religiösa åskådningar. Vi har därför i vårt samhälle den uppfattningen att vi skall ha religionsfrihet, och vi kan aldrig med tvång tillämpa en form av religion. Jag har menat att vi, när det gäller frågan om att leva samman i ett samhälle, måste ha vissa grundläggande sociala normer, som vi kan vara ense om vare sig vi är kristna av den ena eller andra trosbekännelsen eller till äventyrs inte är kristna.
Herr talman! Justitieministern tyckte inte att regeringen varit njugg under tidigare år med anslag till polisen. Han anförde en del siffror till stöd för sina åsikter. Man kan räkna på olika sätt. Man kan också se resursökningen i förhållande till vad polisen skulle behöva för att fylla de uppgifter samhället ålagt den. Om vi ser på en femårsperiod från januari 1966 finner vi att brottsligheten ökat med grovt räknat 50 procent. Räknar vi bort kompensationen för arbetstidsförkortning ökade polisväsendets personella resurser med långt under 10 procent. Jag kallar det att vara njugg med anslag till polisen, när den får ökade uppgifter men inte resurser för att fylla uppgifterna. Men det där är delvis förgånget. Propositionen i år innebär en statsverkspropositionen föreslog 165 nya tjänster men nu är med på 400 under vartdera av tre år. I glädjen över detta tycker jag det är viktigast att se framåt i förhoppningen att vi nu äntligen skall få möjlighet att på ett framgångsrikt sätt använda polisen för att motverka brottslighet. Det är ändå ett mål som vi alla är överens om.
Herr talman! Jag vill rikta ett tack till justitieministern för det han hade att säga till mig nu senast. Det gladde mig att han hade erfarenhet av Fredagen den Vidare är jag ense med honom om att man inte kan med våld eller på I juni 1973 annat sätt tvinga någon att tillämpa den kristna synen. Vi har VE att den religiösa upplevelsen kan få avgörande betydelse för en människa, ändra hennes livsinställning och hennes livsmönster.

Herr talman! Brottsligheten har under en följd av år både stadigt ökat i antal och förändrats när det gäller typ av brott. Brotten har blivit grövre och våldsinslagen har ökat. År 1972 visade visserligen en lägre siffra än föregående år, men trenden är ändå ganska klar. Inte minst från denna talarstol har detta faktum diskuterats. Länge framhärdade justitieministern i att försöka få det hela att framstå såsom något inte speciellt anmärkningsvärt. Så kom då den bekanta vändningen i januari i år, då brådskan blev mycket stor. En brottskommission tillsattes, och man utfäste sig att inrätta ett centralt råd för brottslighetens bekämpande. Det hade plötsligt blivit opportunt,även från regeringshåll, att börja tala om lag och ordning — ett uttryck som jag för övrigt tycker är en ganska ensidig och missvisande beteckning i samband med de problem vi i dag har att behandla. Problemen kring den ökande brottsligheten är förvisso inte så enkla att man bara kan gå ut och tala om att man måste ha ökad lag och ordning. I brottskommissionens betänkande, liksom i propositionen och i motioner, framhålls att de bakomliggande faktorerna, bl.a. av social karaktär, är de viktigaste att åtgärda för att förebygga brott. Det är beklagligt att tiden för utredningens arbete inte medgett att denna sida av saken fått större utrymme — det skulle otvivelaktigt ha givit en annan dimension åt den pågående diskussionen. Denna har enligt min och många andras mening kommit att i alltför hög grad kretsa kring den föreslagna ökningen av antalet poliser och tjänster inom polisväsendet. Förstärkningen på detta område är i och för sig behövlig. Resurserna har varit underdimensionerade, bl.a. med den följden att antalet ouppklarade brott har ökat — ett faktum som är negativt från brottsförebyggande synpunkt. Jag vill i det sammanhanget understryka vad justitieutskottet under punkten 9 i sitt betänkande anför beträffande formerna för polisens patrullverksamhet. Genom ökade möjligheter för fotpatrullering, kvarterspolisverksamhet och bättre kontinuitet i polisarbetet ges ökade förutsättningar för allmänheten att lära känna poliskåren och genom detta komma till insikt om att polisen inte bara är övervakare av lag och ordning utan även — och kanske i första hand — har en viktig servicefunktion i samhället. Detta är inte minst viktigt från psykologisk synpunkt för kontakten mellan polis och allmänhet. Samma viktiga förebyggande effekt har arbetet i skolorna med undervisning i ”lag och rätt”, där ungdomarna på ett tidigt stadium får lära känna polisen och dess arbete samt naturligtvis också erhåller kunskap om lagstiftningen på olika områden. I diskussionen kring justitieministerns förslag har samarbetet mellan polismyndigheterna och den sociala sektorn varit mycket uppmärksammat. Många socialarbetare har vänt sig mot ett alltför nära samarbete med polisen, vilket skulle kunna skada det sociala behandlingsklimatet. Jag kan på sätt och vis förstå de farhågorna, men så som det föreliggande förslaget är utformat bör det ge möjlighet att inom varje distrikt eller de lämpligaste. enhet tillsammans finna de samarbetsformer som dä På många håll har man redan i dag lyckats hitta former för gemensamt arbete, och där har detta slagit väl ut det har också varit till gagn för dem som har råkat i klammeri med rättvisan eller som är på glid in i en sådan situation. Det kan inte nog starkt betonas att den viktigaste uppgiften sedan ett brott har begåtts inte är att ”straffa” utan att genom olika rehabiliterande åtgärder reda upp den skyldiges situation på lång sikt och inte på kort sikt, och då är ett förtroendefullt samarbete mellan samhällets institutioner betydelsefullt. Det måste understrykas att i samarbetet måste reglerna för tystnadsplikt noga följas. Individens integritet får inte sättas på spel — då har samarbetet mist sitt värde. För att kunna få en annan utveckling av brottsligheten måste man analysera dess orsaker och få en grund att stå på i den förebyggande verksamheten. Vi kan i dag tyvärr inte åberopa någon samlad utredning av dessa orsaker, men man kan konstatera att sådana faktorer som brister i boendemiljön och i utbildningen, dåliga relationer till familjen och andra närstående samt övriga negativa faktorer i tillvaron har avgörande betydelse. Många gånger har detta lett till beroende av alkohol och narkotika, vilket i sin tur ofta har blivit en väg in i brottslighet. Vad dessa människor oftast saknar är trygghet i någon form av mänsklig gemenskap. Vi måste fråga oss: Varför har dessa människor kommit att stå utanför och hur skall vi kunna hjälpa dem in i något för dem positivt, en positiv gemenskap? Urbaniseringen har otvivelaktigt haft negativa effekter på människors situation. Uppbrott från en invand miljö har skapat många svårigheter. Det är inte alltid lätt att i en främmande miljö etablera nya kontakter, och man hamnar i sociala missförhållanden. Inte minst har detta visat sig i våra storstäder. För dagens ungdom kan det också pekas på att de ofta råkar in i situationer i vilka de upplever stor otrygghet. Våra ungdomar konfronteras med en mängd normer, och det är inte lätt för ungdomar att i detta virrvarr av normer finna sin egen stil och sin egen roll i livet att hitta sitt eget livsmönster. Detta har skapat otrygghet. I samhällsplaneringen måste vi utgå från människornas behov så att de redan från barnaåren får känna och uppleva trygghet och gemenskap. Då kan de hitta sin egen identitet och har lättare att klara livets påfrestningar. Här spelar hela familjeoch sociallagstiftningen en betydelsefull roll. Fritidsaktiviteter för alla åldrar är också en mycket viktig del av den förebyggande verksamheten. Här gör alla föreningar och klubbar en värdefull insats och är förtjänta av all uppmuntran för sin brottsförebyggande verksamhet. Det är av utomordentligt stor betydelse att man inom kommunerna verkligen intensifierar det samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis som är beslutat. Det gäller ju att i tid upptäcka och förhindra en utveckling som kan leda till brottslighet och sociala problem. De åtgärder som föreslagits som fö kning på den sociala värdefulla men får ändå ses som en början. Narkomanvården har ännu inte funnit sina former och måste ständigt anpassas efter nya situationer. Den föreslagna ändringen av statsbidragen för att möjliggöra vård i andra former än tidigare är bra. Det har ju klarlagts att vård i familj och i mindre grupp för många är en överlägsen vårdform. Den sociala jourverksamheten är också något som borde ha utvecklats långt tidigare — sociala problem och konflikter av akut karaktär följer minsann inga kontorstider. Kanske kan vi här finna en väg för att något närma oss det mål som vi har satt upp för den uppsökande verksamheten inom den sociala sektorn. Skall vi komma till rätta med de frågor som aktualiseras i de båda betä satsning till på den sociala sektorn, speciellt på den förebyggande verksamheten. Denna satsning får inte komma i kläm i ett ansträngt kanden som vi nu behandlar måste en ökad ekonomiskt klimat. Säkert kommer vi att här i kammaren få anledning att se på kostnadsfördelningen mellan stat och kommun när vi skall behandla socialutredningen, som jag hoppas blir färdig och kommer att leda till en proposition ganska snart. Vi behöver också ökad forskning på narkomanvårdens område liksom på hela den sociala sektorn för att få klarlagt orsakerna till bl.a. den höga brottsligheten. Herr talman!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

Herr talman! Det har här i dag talats mycket om fördubblingen av brotten under 1960-talet med kulmen 1971, och jag skall inte upprepa några siffror. Det är klart att det är svårt att beskriva hela verkligheten om kriminaliteten med statistik, men ingen kan väl på allvar bestrida att bakom siffrorna ligger en oroande utveckling. Allvarligast är naturligtvis att den grova brottsligheten ökar. Trots en viss nedgång 1969 och 1972 i den totala brottsligheten fortsätter många grova brott såsom rån, misshandel och inbrott där vapen kommer till användning att öka. Sverige utgör tyvärr också en attraktiv marknad för internationella ligor, som från den europeiska kontinenten organiserar bl.a. narkotikasmuggling i stor skala. Många upplever med oro att den allmänna ordningen har försämrats. I storstäderna är förhållandena särskilt otillfredsställande, inte minst i anslutning till de allmänna kommunikationsmedlen. Men rapporterna om överfall mot ensligt boende gamla blir också fler. Många äldre människor lever i fruktan, när de varje natt kan vänta inbrott, överfall och misshandel i sin bostad. Många vågar knappast heller gå ut, när de riskerar att bli utsatta för våldshandlingar och att deras små tillgångar skall tas ifrån dem. Det är oacceptabelt att många människor skall behöva känna en ständig otrygghet på gator och torg och t.ex. i en tunnelbana. Vi har naturligtvis alla skyldighet att ta denna oro på allvar. Utan trygghet för medborgarna till liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle. Behovet av särskilda åtgärder mot den tilltagande brottsligheten och den försämrade tryggheten för den enskilde har flertaliga gånger under de senaste åren aktualiserats i riksdagen. Vi har från folkpartiet t.ex. begärt fler poliser och ökade förebyggande insatser av olika slag. Brottsbekämpningen får inte bara vara en fråga om polisens resurser, det är självklart. Justitieministern har emellertid hittills saknat förståelse för denna oro. Kraftfulla åtgärder har därför också tidigare uteblivit. Det är naturligtvis glädjande att regeringen nu har gjort en omvändelse, jag vill kalla den så, men det hade varit bättre att lyssna till dessa förslag tidigare än att på några månader forcera fram förslag i brottskommissionen. Det ter sig också något underligt att den socialistiska riksdagsmajoriteten så sent som den 11 december i fjol avslog vårt förslag, när man några veckor senare skulle skriva direktiv till brottskommissionen och det brottsförebyggande rådet. Regeringen gör alltså nu en helomvändning och beordrar snabba tag, trots att faktiskt just i år den uppåtgående trenden för brott äntligen börjat vika något i fråga om vissa brott. Även om man gör kraftfulla uttalanden på den socialdemokratiska partikongressen, som justitieministern här talade om, har det naturligtvis för sakfrågan inte någon större betydelse, om man inte följer upp dessa uttalanden när det gäller att ta ställning i riksdagen. Det är emellertid bra att regeringen nu har insett frågans allvar. Jag skulle vilja beteckna det här som en islossning under 1973. Ibland har det inte heller någon nämnvärd betydelse om man beslutar sig för en sak några år förr eller senare. Huvudsaken är ju ändå att beslutet kommer. Men när det gäller att hejda brottsligheten, då får varje förlorat år negativa verkningar långt in i framtiden — för brottslingarna, samhällsekonomin och alla som längtar efter säkerhet och trygghet. Därför faller ansvaret tungt på regeringen för missade chanser att i tid förverkliga denna trygghet. Enligt vår mening är sådana förbättringar av polisväsendet som brottskommissionen har föreslagit i hög grad berättigade. Vi har strävat efter att få fram en sådan förstärkning av polispersonalen som det är möjligt att rekrytera och utbilda. I brottskommissionen har folkpartiet företrätts av borgarrådet Hanson. Hans djupa ansvar och aktiva engagemang för att åstadkomma bättre säkerhet och trygghet i Stockholm tror jag har gjort honom särskilt lämpad för den uppgiften. Situationens allvar har tvingat honom att avstå från profiltänkande och åstadkomma maximalt praktiskt resultat. En sådan linje måste jag respektera och stödja, även om jag personligen skulle tycka att man borde ha kunnat gå ännu längre. Nr 106 Alldeles oavsett hur mycket man vill och kan satsa på andra åtgärder Fredagen den finns det väl ingenting som på kort sikt kan bryta denna oroande trend 1 juni 1973 på samma sätt som just en förstärkning av polisresurserna. Den —s—— — — — riksomfattande narkotikaaktionen 1969 blev ett lysande exempel på vad Åtgärder mot som kan åstadkommas genom en kraftsamling. Detsamma gäller om brottsligheten insatser vid olika tillfällen för trafikövervakningen. HAr En fråga som jag tycker behöver påminnas om i dag är mellanölsfrågan. Att mellanölet har ett betydande och negativt inflytande på ordning och trivsel är obestridligt. Att det har ett samband med brottsutvecklingen är sannolikt. Resoluta krav på polisresurser blir delvis ett slag i luften om inte också åtgärder vidtas för att klara mellanölsproblemen. Under den senaste tiden har man nåtts av informationer om en delvis ny variant av ett skrämmande handlingsmönster. Jag tänker på att stora, bilburna ungdomsgäng gör fullkomliga räder mot människor som de inte ens känner. Det är inte konstigt att folk verkligen blir skakade. Det har i dag talats så mycket om normer och värderingar, inte minst kristna värderingar. Oavsett vilket personligt förhållande var och en har till kristendomen, så tror jag att de kristna värderingarna närmast är oöverträffade som grund för ett handlingsmönster i ett samhälle. Eller vore det möjligt att någon som vägleds av just sådana värderingar t.ex. skulle kunna släpa en människa efter sin bil eller med hjälp av alla i ett gäng kunna sparka och slå helt oskyldiga människor? Jag tror det knappast. Polisens arbetssätt bör också förändras. Otryggheten ökar säkerligen på grund av att man sällan ser en polis på gatan. I bästa fall ser man en dubbelpatrull. Annars kommer det ingen polis alls eller också kommer en hel grupp i bil. Det senare ökar ju bara dramatiken kring polisens arbete, vilket också kan bidra till att inge allmänheten uppfattningen att situationen är mycket allvarlig varje gång polisen dyker upp. Som ett allmänt mål borde man uppställa ett tillstånd där polisen dagligen umgås med medborgarna och har personella och därmed tidsmässigt rimliga möjligheter att rejält ägna sig åt olika former av förebyggande insatser. Polisen bör främst fungera som den viktiga och humana på minnaren om att det är viktigt att visa hänsyn till medmänniskan och till det allmännas bästa. Detta kan uppnås genom kvarterspolisen. Det är därför glädjande att regeringen anslutit sig till våra gamla förslag om en sådan satsning. Mot bakgrund av brottslighetens ökning och det önskvärda i att polisen får möjlighet att verka mera brottsförebyggande är det uppenbart att polisen behövt och behöver kraftiga resursförstärkningar. De personalökningar, som regeringen hittills velat medge, har nästan helt ätits upp av arbetstidsförkortningen. Vi ser för vår del ingen motsatsställning mellan fler poliser och andra brottsförebyggande åtgärder. Fler poliser är i sig brottsförebyggande, särskilt om de får möjlighet att arbeta på ett mänskligare sätt. Ju större risken för upptäckt är desto större är påföljdens brottsavhållande verkan, även om påföljden är förhållandevis lindrig. Mot bakgrund av den låga uppklaringsprocenten för brottsbalksbrotten är det inte förvånansvärt att 111 brottsligheten ökar. Många har trott att skattebedrägeri nästan är sanktionerat i vårt samhälle, eftersom samhället varit så sent att ingripa. Många har också trott att trafikbrott är halvt om halvt sanktionerade när överträdelser oupphörligen kan ske utan att någon ingriper. Debutbrottss i tid frestas att gå vidare på den banan. Polisbristen har gjort risken för upptäckt så liten att polisens preventiva uppgift inte på länge kunnat riktigt fungera. För ett rättssamhälle är det av avgörande vikt att de rättsvårdande organen arbetar säkert, snabbt och effektivt. Vad som krävs är inte bara att rättvisa skipas i det enskilda fallet utan också att brott verkligen beivras och att de rättsliga avgörandena träffas så snart efter brottet som möjligt. Jag tror att det är särskilt viktigt, när det är fråga om ungdomsbrottslingar, att upptäcktsrisken är stor och att ärendet handläggs snabbt så att en reaktion verkligen får ett direkt samband med brottet. Även relativt obetydliga saker bör klaras upp och klaras upp rätt snabbt. Det gäller också att bryta en begynnande felutveckling för ungdomarna på ett så tidigt stadium som möjligt. Kriminaliteten är inte det enda sociala område där läget har för under senare år. Alkoholoch narkotikamissbrukets nära samband med brottsligt beteende är klarlagt. Många ungdomar lever utan kontaktytor med någon i en socialt välanpassad ungdomsvärld, och de sociala resurserna räcker inte till att klara de här kontakterna. Många i och för sig välanpassade men arbetslösa ungdomar saknar meningsfull sysselsättning. Det är mig obegripligt att man inte med okonventionella metoder söker att förena olika intressen genom att sammanföra på ett meningsfullt sätt individer ur dessa olika grupper. Stegringen av brottsligheten under 1960-talet i Sverige gäller flertalet brottsgrupper ur alla åldrar. Ökningen är emellertid störst bland de yngsta. Det tilltagande drogmissbruket är säkerligen huvudorsak till detta. Att missbruk av alkohol och narkotika för många människor spelar en central roll som utlösare av brottsligt beteende är ytterligare ett skäl utöver de sociala och humanitära för en mera verkningsfull alkoholoch narkotikapolitik. Missbruket är E förbättring av det generella trygghetssystemet och en utbyggnad av den sociala servicen kommer i varje fall inte under överskådlig tid att i sin tur symtom på personliga och sociala problem. angelägen undanröja behovet av individuella stödinsatser. De statsbidrag till social tillfredsställelse. De synes mig svara mot angelägna behov. Ingen förefaller heller i princip ifrågasätta stödets inriktning. Brottskommissionens förslag bör ses som en början till en ökad samhällssatsning mot brott. En avvägning mellan olika slag av insatser får självfallet göras löpande. Vi kommer från folkpartiets sida att fortsätta att verka för att erforderliga resurser ställs till förfogande för rättstrygghet, rättsskydd och återanpassning av de avvikande. Alla delarna är lika viktiga. Jag vill passa på tillfället att fråga justitieministern om han vill ge det brottsförebyggande rådet möjligheter att löpande ta initiativ även om dessa initiativ kommer att medföra utgifter för staten. Enligt min mening finns det annars risk för att rådet blir ett alltför tungrott organ som kommer att arbeta enbart på mycket lång sikt. Till sist, herr talman: Liksom många frågor av humanitärt slag har också denna om brott en ekonomisk sida. Rena kostnadsskäl borde framtvinga åtgärder. Vilka investeringar — kostnadskrävande sådana — görs inte för att skydda sig mot brott? Måste den fattige vara oförsäkrad när försäkringspremierna tvingas i höjden? Hur mycket belastar det samhället och enskilda att någon på grund av våld blir arbetsoförmögen för framtiden? Hur mycket kostar det föräldrar och samhälle att en ung brottsling frestas att fortsätta, när han så lätt klarar sig från upptäckt? De här ekonomiska skälen är starka nog för krafttag. Omsorgen om varandras trygghet är t.o.m. en lönande affär. Utgifter för att hejda brottslighet finansierar sig, herr talman, genom besparingar på andra områden.

Herr talman! En ofta upprepad självklarhet på det kriminalpolitiska området liksom på andra områden är att de allmänt förebyggande insatserna har avsevärt större betydelse än direkta åtgärder riktade mot symtomen. De i vid mening förebyggande insatserna på det kriminalpolitiska fältet spänner över praktiskt taget alla samhällsområden. I grunden motverkas brottsligheten effektivare genom att man förändrar människors sociala och ekonomiska miljö och de ekonomiska förhållandena än genom att man repressivt angriper symtomen med olika påföljder. De insatser som vi nu skall fatta beslut om inriktas främst mot de akuta problemen. Detta har föranlett åtskilliga socialt verksamma grupper att rikta kritik mot de föreslagna åtgärderna, bl.a. för att inte större ansträngningar gjorts på det sociala området. Fru Sigurdsen har tidigare här försökt klarlägga varför det är nödvändigt med en formell uppdelning i handläggningen av insatserna. För egen del anser jag det helt naturligt att samtidigt med de föreslagna åtgärderna resa krav på ytterligare insatser inom andra områden, främst det sociala, men också på insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, satsningar för ungdomars fritidsaktivitet osv. Jag är självfallet medveten om att de nu diskuterade åtgärderna i det vidare perspektivet är helt otillräckliga — där innefattas ju hela samhällsbyggandet. Men med ett kortare perspektiv — något som vi nu har att ta ställning till — borde åtgärderna tillsammantagna verka brottsförebyggande. Jag vill med anledning av fru Nettelbrandts anförande säga att det är typiskt att hon fortsätter att tala om en helomvändning av regeringen angående polisresurserna strax efter det att justitieministern med siffror vederlagt sådana påståenden. För min del ämnar jag nu huvudsakligen beröra lagen om tillfälligt omhändertagande. Polisen har redan i dag befogenhet att tillfälligt omhänderta ”den som genom sitt uppträdande stör allmän ordning eller utgör allmän fara för denna” — citatet är hämtat ur polisinstruktionen. I stort sett samma befogenhet föreslås nu överförd i allmän lag. Den viktigaste förändringen är att en maximitid om sex timmar införs och att tiden för omhändertagandet skall användas till att undersöka behovet av stöd och hjälp från de sociala myndigheterna. I grunden är problem med ordningsstörning på allmänna plat social fråga. Förebyggande insatser kan därför inte nog betonas. Främst gäller det att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdom, varvid ungdomsorganisationernas roll bör framhävas. Det polisiära omhändertagandet får endast utgöra det sista medlet sedan allmänt förebyggande arbete misslyckats och polisen uttömt sina möjligheter att med mildare åtgärder komma till rätta med ordningsstörandet. Det kan erinras om att i 16 § polisinstruktionen anges att polisman vid verkställande av tjänsteåtgärd inte får använda strängare medel än förhållandena kräver samt att han i första hand bör söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar. Alla inser vilken grannlaga uppgift det måste vara att bedöma om ingripande av denna sort skall göras eller ej. Det ställer stora krav på den enskilde polismannen. Poliskåren får därför här som på andra områden finna sig i att i sin tjänsteutövning vara noggrant övervakad av massmedia och allmänhet. Till detta avsnitt i betänkandet föreligger en vpk-reservation, som jag finner mycket ologisk. I likhet med utskottet konstaterar reservanten att redan i gällande bestämmelser har polisen de diskuterade befogenheterna att tillfälligt omhänderta personer som stör allmän ordning. Dessa bestämmelser vänder sig vpk inte mot. Men när bestämmelserna förs in i allmän lag något som brukar tolkas som ökat rättsskydd — säger vpk nej. Varför inte vara konsekvent och säga nej till omhändertagandebestämmelserna över lag? Alla invändningar som anförs mot lagen torde även kunna anföras mot vad som i dag finns i polisinstruktionen. I reservationen anförs t.ex. att lagen kommer att rikta sig mot avvikande och underprivilegierade. Detta är säkerligen en riktig beskrivning. I allmänhet är det socialt utstötta som på allmän plats genom sitt uppträdande gör sig skyldiga till så grav ordningsstörning att ett omhändertagande kan komma i fråga. Säkerligen förekommer liknande ordningsstörande beteenden i socialt privilegierade grupper, men då i slutna sällskap och liknande, alltsi på allmän plats. Detta faktum kan väl ändå inte hindra oss att slå fast att allvarliga ordningsstörningar inte skall tolereras på allmänna platser och från att ge polisen befogenhet att omhänderta den störande, sedan polismannen som jag tidigare framhållit uttömt förrådet av mildare ingripandeformer. Med kunskap om att problemen i grunden är av social art har också möjliggjorts att kombinera polisingripandet med sociala insatser. I detta sammanhang vill jag betona att begreppet ”stör allmän ordning eller utgör omedelbar fara för denna” kräver mycket mera än det som anförs i reservationen om beteenden som kan anses vara op Sverige men som är normala beteenden i andra kulturmönster. De heller detsamma, herr Takman, som att rensa gatorna från utslagna och avvikande, såsom herr Takman uttryckte det för att nå en jämförelse med den gamla lösdriverilagen. Sådana slutsatser är typiska exempel på hur osakligt denna debatt har förts. Herr Takman retirerade senare något genom att säga: Självklart skall polisen ha rätt att röja upp, när så behövs. Men vad menar man då egentligen? Vill man ha omhändertagande eller ej? Ett annat exempel är rädslan för registrering av den omhändertagne. Herr Måbrink har varit med i utskottet och fått kunskap om att registrering inte sker, men ändå förs ett resonemang i reservationen som grundar sig på förekomst av registrering. Herr Takman återkom till detta och var kritisk mot det enda dokument, det s.k. arrestantbladet, som bevaras hos polisen efter ett omhändertagande. Men detta dokument skall bevaras därför att omhändertagandet anses vara ett så viktigt ingrepp i den personliga integriteten att dokument kan behövas för eventuell bedömning av fel och försummelser i polisens tjänsteutövning och av skadeståndskrav. Jag förstår inte vad herr Takman vill komma till med denna sin kritik. Så särskilt genomtänkt verkar den inte. Angående tiden för omhändertagandet vill jag understryka att det i såväl propositionen som utskottsbetänkandet anmärkts att de sex timmarna är en maximitid som ibland kan behöva användas, men generellt sett är det inte meningen att omhändertagandetiderna skall öka. En målsättning måste vara att antalet omhändertaganden skall bli så få som möjligt. Till en del har detta samband med ungdomens och polisens förhållande till varandra. Detta förhållande kunde många gånger vara bättre, även om det allmänt sett råder god förståelse och gott förtroende för polisen. Det är min förhoppning att den ökade fotpatrulleringen och kvarterspolisverksamheten, som de nya polisresurserna ger utrymme för, kommer att ha en gynnsam effekt på förhållandet mellan polis och allmänhet, särskilt ungdom. Moderaterna framför gärna tanken att brottslighet beror på s.k. normupplösning bland ungdom. För min del anser jag det ganska naturligt att gamla normer får upplösas och ge plats för nya. Det är en del i samhällsförändringen. Det handlar alltså om normförändring snarare än om normupplösning. Vi instämmer alla i att hemmen och skolan har stor betydelse för normbildningen. Det är dock inte fråga om normer eller ej, utan det är fråga om vilka normerna skall vara. Ett intresse för normbildningen innebär inte att vi bejakar de normer och värderingar som moderaterna för fram. Moderaternas sätt att slå vakt om ett gammalt, auktoritärt normsystem speglar deras allmänt konservativa — för att inge säga reaktionära — människosyn. Herr talman! I reservationerna till de nu diskuterade betänkandena kan man finna en intressant skala synpunkter. Moderaterna har verkligen passat på att profilera sig, först och främst genom än högre krav på flera poliser. Jag antar att vad brottskommissionen än föreslagit av ökning av polistjänster, så skulle moderaterna i partitaktiskt nit ha plussat på några hundra. I övrigt uppvisar de moderata ståndpunkterna generellt krav på hårdare tag: Folkpartiet kryper i vissa fall mycket nära moderaterna, men törs inte alltid följa med fullt ut. Typexemplet är att folkpartisterna är med på moderaternas reservation om en annan skrivning angående ett nytt, kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare. Men när moderaterna i klämmen yrkar på tillkännagivande av detta följer folkpartiet inte med längre. Centerpartiet följer konsekvent propositionen i sak, men tillsammans med mittenbröderna vill man såsom en speciell knorr avge ett särskilt yttrande om kristen livsåskådning och humanism. Vänsterpartiet kommunisternas yrkanden — förutom angående omhändertagandelagen — är ett allmänt nej till ökade polisresurser. Det är i sanning en konsekvent hållning, men med föga förankring i verklighetens behov, vilket för oss andra gjort klart att propositionens förslag om ökade polisresurser är oundvikligt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till alla punkter i justitieutskottets hemställan i betänkande nr 26.

Herr talman! Jag skall inte alls svara med att tala om när socialdemokraterna kryper mycket nära kommunisterna och när man inte vågar följa med längre; jag tycker att det är helt ofruktbart med sådana beskrivningar. Men det här kan ju betyda att man har ganska många gemensamma synsätt, och det är inte så svårt att förklara. Den gemenskapen finns inom den demokratiska oppositionen liksom mellan de socialistiska partierna. Men, herr talman, jag begärde ordet för att säga att fru Hjelm-Wallén trodde väl inte att jag hade en så löst grundad uppfattning att jag skulle ta tillbaka den bara därför att justitieministern hade talat. Han har en naturlig benägenhet i dag att vilja beskriva de senaste årens utveckling när det gäller dessa frågor som ett ständigt crescendo — mer och mer åtgärder för att komma till rätta med brottsutvecklingen. Men så har det ju faktiskt inte varit och det kan ju riksdagsprotokollen vittna om. De krav på t.ex. ökat antal poliser som har framkommit från oppositionssidan, bl.a. från folkpartiets sida, har haft ett mycket realistiskt underlag i de beräkningar som rikspolisstyrelsen har gjort. Det har inte varit siffror gripna ur luften, utan kraven har varit mycket starkt underbyggda. Vi har framhävt det mycket akuta behovet, men ändå har man från regeringspartiet och kommunisterna röstat nej. Och som jag nämnde i mitt anförande skedde detta så sent som den 11 december förra året. Då är det motiverat att tala om en islossning — kalla det gärna så, om ”helomvändning” är för stötande just under ett valår.

Herr talman! Jag hinner inte här beröra allt i fru Hjelm-Walléns inlägg, men jag skall säga några ord om det tillfälliga omhändertagandet. Man bör komma ihåg skillnaden mellan sextimmarsregeln i rättegångsbalken och den sextimmarsregel som stoppats in i lagen om tillfälligt omhändertagande. Omhändertagandet enligt rättegångsbalken förutsätter misstanke om brott, men vid tillfälligt omhändertagande finns det ingen misstanke om brott. Folk kan bli omhändertagna bara för en ful uppsyn för att uttrycka det i all korthet. Rättssäkerheten blir inte större för att man gör ett godtyckligt ingripande högtidligare genom att skriva in godtycket i en lag. Jag påstår inte med detta att de godtyckliga polisingripandena i verkligheten är särskilt vanliga nu, men jag har absolut inga illusioner om att de skulle bli mindre vanliga med den föreskrivna lagen. Däremot skulle de bli mera respektabla och ännu svårare att göra någonting åt. Det är en av motiveringarna. En annan motivering är detta med utredningen. Själva omhändertagandet blir ett misskötsamhetskriterium, och vi vet hur svårt det är för folk att bli rentvådda från dessa misskötsamhetsanteckningar sedan de en gång fastnat på papper hos polisen. Det blir ett arrestantblad eller vad det kallas, det blir ett dokument liggande där. Det används redan nu — det har jag fått reda på från säker källa — i en större svensk stad när man bedömer t.ex. körkortsärenden, och det kommer att användas på många håll i detta och andra syften. Det är en klasslag, fru Hjelm-Wallén, det är en ny variant av den gamla lösdrivarlagen och de lösdrivarlagar som har förekommit sedan 1300-talet i många andra länder.
Till fru Nettelbrandt vill jag säga att det ändå är ett faktum att vi har ökat polisresurserna med ungefär 300 poliser per år sedan polisen förstatligades. Det har knappats funnits rekryteringsunderlag för att öka med flera. När vi nu ökar med 400 är det vad rekryteringsunderlaget för närvarande ger möjlighet till. Också på området i övrigt har de åtgärder som regeringen föreslagit följt samhällsutvecklingen, t.ex. när vi skärper påföljderna för skattebrott. Vad som hände i december var att vi sade nej till de mastodontutredningar som oppositionen krävde — vi ville hellre ha korta effektiva utredningar. Med anledning av herr Takmans inlägg konstaterar jag än en gång att det rör sig om rena formalia som herr Takman och jag skulle vara oense om. Fortfarande accepterar herr Takman polisinstruktionsbestämmelserna, men när dessa förs över i lag säger han att det är en klasslag. I så fall är bestämmelserna naturligtvis samma typ av klasslag, och alla invändningar måste också riktas mot dem. Jag hävdar alltjämt att ni är mycket inkonsekventa när ni i så fall inte säger nej till de omhändertagandebestämmelser som i dag finns. När det gäller arrestantbladet tycker jag det är en mycket underlig ståndpunkt om herr Takman menar att det inte heller skall få finnas. Är inte detta att ge polisen en oinskränkt befogenhet som inte i efterhand kan kontrolleras?